Herr talman! En motion liknande den som vi nu behandlar väcktes vid 1983/84 års riksmöte. Den motionen gällde frågan om en ny nordisk företagsform — och det var samma motionär. Lagutskottet framhöll redan då att det är angeläget att man på olika sätt försöker underlätta samverkan mellan nordiska företag och därmed också den internordiska handeln. Utskottet ställde sig också bakom själva syftet med motionen. Men utskottet menade även att införandet av en sådan företagsform måste ske i samarbete med andra nordiska länder. Det är inte meningsfullt, framhöll utskottet, att Sverige ensidigt börjar utreda en sådan fråga. Utskottet avstyrkte därför bifall till motionen, vilket även blev riksdagens beslut. Den motion som vi behandlar i dag tar upp frågan om konsortieföretag inom ett speciellt område, nämligen den nordiska linjesjöfarten. Motionären pekar på den djupgående kris som svensk sjöfart genomgår och menar att det är av utomordentlig betydelse för en framgångsrik utveckling av svensk men också nordisk industri att det nordiska näringslivet har tillgång till säkra transportvägar. Linjesjöfart är den typ av sjöfart som främst betjänar industrierna. För att nordisk sjöfart skall kunna möta den internationella konkurrensen fordras det, enligt motionären, en nordisk samverkan. Lagutskottet har infordrat yttrande över motionen från Sveriges redareförening och de fackliga organisationerna inom sjöfartens område. Remissinstanserna har ställt sig tveksamma till förslaget i motionen. Sålunda anser Redareföreningen att ett nordiskt konsortieföretag inte i och för sig erfordras för att en bättre nordisk integrering inom linjesjöfarten skall kunna uppnås. Redareföreningen påpekar också i sitt remissyttrande att det sedan länge existerar ett mycket nära samarbete mellan nordiska linjerederier och att avsaknaden av vad som i motionen kallas ”ett nordiskt konsortieföretag” inte i och för sig har utgjort hinder för närmare samverkan i former som tett sig strategiskt och företagsekonomiskt lämpliga. I remissyttrandet anges också ett exempel på sådant nära samarbete, nämligen det dåvarande rederiaktiebolaget Transatlantic, som i många år har varit delägare med olika andelar i norskflaggade fartyg tillhöriga Wilhelmsenkoncernen, medan sistnämnda företagsgruppering i sin tur ägt andelar i Transatlantics linjefartyg under svensk flagg. En sådan konstruktion är fullt möjlig enligt den lagstiftning som finns i Sverige och de motsvarande samverkansformer som erbjuds i Norge. Även de fackliga organisationerna inom sjöfarten ställer sig tveksamma till motionen. Några av fackförbunden ifrågasätter t.ex. om det ens är möjligt eller önskvärt att etablera helt samstämmiga arbetsrättsliga regler, skatterättsliga regler och valutaregler. Svenska sjöfolksförbundet menar också att en eventuell konsortiesamverkan mellan nordiska linjerederier bör ha sitt ursprung i överenskommelser mellan rederierna och inte införas genom åtgärder från en av de nordiska regeringarna. På det nordiska planet har man under senare år, som Nic Grönvall också har framhållit, tagit upp och övervägt olika åtgärder som syftat till att öka handel och industriellt samarbete mellan de nordiska länderna. Det är alltså inte på det sättet att man här är overksam. I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets regi har frågan om valutareglering, etableringsfrihet, gemensam nordisk arbetsmarknad och en gemensam nordisk aktiebolagsform utretts. Nordiska rådet väntas vidare under våren 1986 ta ställning till förslag som rör vissa arbetsrättsliga frågor. Det förhållandet att jag tar upp vissa arbetsrättsliga frågor i det här sammanhanget beror på att motionären yrkar att man skall kunna etablera samstämmiga ”arbetsrättsliga regler, skatterättsliga regler och valutaregler”. Det finns sedan länge en strävan att riva upp de handelshinder av olika slag som finns i de nordiska länderna. För närvarande förs exempelvis diskussioner mellan de nordiska handelsministrarna om samordnade bestämmelser om varuprovning och godkännande av varor. Det är självfallet angeläget att det samarbete som pågår på det nordiska planet i fråga om handel och industri fortsätter och fördjupas. Här spelar naturligtvis också en samverkan inom sjöfartsområdet en viktig roll. Jag vill emellertid understryka att det förhållandet att man inte har särskilda regler om nordisk samverkan mellan nationella företag inte utgör något hinder för en sådan samverkan. Företag som vill samverka kan välja att inrätta särskilda juridiska personer, t.ex. aktiebolag i något av de berörda länderna. Min tidigare exemplifiering här från Rederi AB Transatlantics och Wilhelmsenkoncernens samarbete visar ju också att en företagare kan gå in som delägare i ett partrederi i ett annat nordiskt land. Konsortialavtal kan även upprättas mellan företag i de olika nordiska länderna. Ett exempel på detta är den verksamhet som SAS driver. Även på sjöfartens område finns s.k. sjöfarts pooler, som är exempel på konsortieverksamhet som existerar utan stöd av Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att det redan i dag finns stora möjligheter att bedriva ett nordiskt samarbete på sjöfartens område. Det behövs inte någon ny juridisk företagseller samarbetsform för att man skall få ett ökat nordiskt samarbete på detta område. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har sagt yrkar jag avslag på motion 695 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tar min replik från talarstolen för att ge Stig Gustafsson tid att gå tillbaka till sin plats, så att han noga kan höra vad jag har att säga. Det är nästan skamlöst att redovisa remissorganens ståndpunktstaganden på det sätt som Stig Gustafsson gjorde. Jag skall läsa innantill ur betänkandets bilagetext. Sveriges redareförening: ”Motionärens tanke är emellertid intressant och föreningen skulle därför för sin del vilja tillstyrka att man i lämpliga former analyserar redan existerande nordiska samverkansvarianter med målsättningen att undersöka om sådan samverkan kan förstärkas och förenklas genom att man utvecklar en ny samarbetsform av den typ motionären föreslår.” Är det ett avstyrkande, Stig Gustafsson? Sveriges fartygsbefälsförening: ”Sammanfattningsvis kan sägas att även om föreningen ställer sig tveksam till en konsortieform å la SAS är en översyn av de regler som styr arbetsrätten, skatter, valutor och behörigheten att utöva befattning ombord på fartyg mycket önskvärd.” Är det ett avstyrkande, Stig Gustafsson? Maskinbefälsförbundet: ”Även om förbundet tillstyrker en ny nordisk konsortiemodell förutsätts att arbetsgivaransvaret kvarligger i det nationella företaget.” Är det ett avstyrkande? Slutligen Sjöfolksförbundet: ”Sammanfattningsvis finner förbundet uppslaget mycket intressant och värt att understödjas av regeringen på så sätt att ett förverkligande underlättas genom olika åtgärder men först sedan linjerederier i de nordiska länderna överenskommit om ett samgående, t.ex. i konsortieform.” Är det ett avstyrkande? Ordföranden i trafikutskottet Kurt Hugosson sitter här i kammaren. Skulle inte Stig Gustafsson kunna konsultera socialdemokraternas egna trafikpolitiska experter och av dem få det besked som Monica Sundström gav seminariet i Göteborg, nämligen det angelägna i att vi nu går från ”sounds to things” och inte bara talar om detta utan också medverkar till att ge detta problem en lösning — för det är ett problem. Jag försökte säga i mitt förra inlägg att det inte handlar om en samverkan å la Transatlantic och Wilhelmsen. Det handlar om att möta den stora finansiella världens enorma konkurrensförmåga genom att etablera trafiksystem som säkerställer svensk industris behov av linjesjöfart. Det måste socialdemokraten Stig Gustafsson uppfatta från sina trafikpolitiskt kompetenta kolleger.
Herr talman! Nic Grönvall slår in öppna dörrar. Jag har nämligen inte sagt att vare sig Redareföreningen eller fackförbunden på sjöfartsområdet har avstyrkt Nic Grönvalls motion. Vad jag nyss sade var att remissinstanserna var tveksamma när det gäller denna motion. Vidare citerade jag något av vad Redareföreningen sagt för att visa på denna tveksamhet. Jag citerar gärna ett litet stycke till. Man säger nämligen att det ”sedan länge existerar ett mycket nära samarbete mellan nordiska linjerederier och att avsaknaden av vad som i motionen kallas ”ett nordiskt konsortieföretag” icke i och för sig utgjort hinder för närmare samverkan i former som tett sig strategiskt och företagsekonomiskt lämpliga.” Sedan ger man från Redareföreningens sida ett par exempel på ett sådant samarbete. Vi är helt överens, Nic Grönvall, om att det är nödvändigt att samarbeta för att säkra en hög kvalitet på svensk industris transporter. Men det är inte den näringspolitiska aspekten vi här diskuterar utan det är den juridiska aspekten. Nic Grönvall tar själv upp den frågan i sin motion. Vad saken gäller är alltså den juridiska formen för ett sådant samarbete. Så är vi nog överens, Nic Grönvall, om målet — ett närmare samarbete på det nordiska planet. Men vi är oense om medlen. Det är vad diskussionen handlar om. Även om vi i Sverige inför lagstiftning, får vi inte de andra nordiska länderna med oss. Erfarenheterna visar ju, som sagt, att det går mycket bra att samarbeta, trots att det inte finns en lagstiftning av det slag som Nic Grönvall efterlyser.
Herr talman! Naturligtvis skall lagutskottet koncentrera sig på de juridiska frågorna — det är sant. Vad jag avser med min motion är just att ta fasta på juridiken i detta sammanhang. Det gäller behovet av en ny samarbetsform som skulle kunna utgöra grundvalen för en transnationell samverkan. Under tre års tid har jag här i riksdagen motionerat om att vi skall initiera förslag vad gäller utvecklingen av en transnationell företagsform. Om vi hade en sådan företagsform skulle de handelshinder som vi alla vill reducera verkligen också kraftigt reduceras. Mina motioner har dock alltid avslagits, med hänvisning till de generella försök som gjorts i Nordiska rådet när det gäller att finna lösningar i detta sammanhang. Det är nu andra gången som vi har tillfälle att i linjesjöfartens intresse utveckla nämnda samarbetsform — förra gången var när SAS etablerades. Nu erbjuds alltså verkligen en möjlighet att ge sjöfarten ett handtag, i syfte att skapa en mycket nära och strukturell samverkan. Men socialdemokraterna hänvisar bara till tidigare misslyckanden. Det tycker jag är att avhända riksdagen det initiativ som riksdagen skall ha rätt att ta.
Herr talman! När man lyssnar på Nic Grönvall kan man få ett intryck av att inblandade parter på detta område har varit helt overksamma. Men så är det ju inte. I det praktiska livet förekommer redan ett samarbete, utan stöd av lagstiftning. Även i Nordiska rådet pågår ett arbete som syftar till en utveckling av ett samarbete i nämnda former. När det gäller SAS vill jag göra anmärkningen att även den konstellationen tillkom utan stöd av lagstiftning. Det är således inte lagstiftning det hänger på utan det är snarare viljan att åstadkomma ett nordiskt samarbete.

Herr talman! Nic Grönvall uppfordrade mig mer eller mindre att inta talarstolen, och jag gör det gärna. Det är med viss förvåning som jag har noterat att lagutskottet, som har skickat ut denna motion på en ganska brett upplagd remiss, inte har låtit oss i trafikutskottet ge våra synpunkter på ärendet — även om det är en lagteknisk fråga som självfallet skall handhas av lagutskottet. Trafikutskottet är ändå det utskott som har ansvaret för trafikpolitiken och därmed också för den svenska sjöfarten. Jag vill ge motionären rätt i att — inte heller lagutskottet har haft någon avvikande uppfattning på den punkten — svensk och nordisk linjesjöfart i dag kämpar med stora svårigheter. Den internationella konkurrensen har tilltagit högst avsevärt under senare år genom tillkomsten av de stora s.k. jordeninjerna, som Evergreen, US Line osv. Såväl förutvarande kommunikationsministern som statssekreteraren, som apostroferades, och även jag i min ringhet har gett uttryck för den bestämda uppfattningen, att om nordisk linjesjöfart skall ha en chans att överleva är det alldeles nödvändigt att vi åstadkommer en samverkan på nordisk bas. Det kan finnas anledning att understödja en sådan utveckling. Inte minst med tanke på vikten av att vi även framdeles skall ha transocean trafik på Sverige är det nödvändigt att det finns åtminstone ett nordiskt linjerederi. Därifrån till att säga att vi här i riksdagen lagstiftningsvägen kan lösa dessa problem är att gå för långt, och det är alltså inte riktigt. Vi skall göra allt för att understödja näringen, och näringen själv måste ta sådana initiativ.

Därmed vill jag säga att jag delar lagutskottsmajoritetens uppfattning när det gäller frågan om vi genom tillskapande av konsortiallagstiftning löser problemen. Jag tror inte att vi gör det. Om näringen däremot anser att detta är ett led i strävan att få till stånd en nordisk linjesjöfart och därmed bevara svensk linjesjöfart skall vi självfallet inte motsätta oss det.

Herr talman! Som ordförande i lagutskottet sätter jag naturligtvis utomordentligt stort värde på det intresse som trafikutskottets värderade ordförande visar för denna fråga. Jag kan lova herr Hugosson, att om motionären kommer igen med detta ärende skall jag göra vad jag kan för att medverka till att det remitteras i varje fall till trafikutskottet för yttrande, för så vitt inte den socialdemokratiska majoriteten i utskottet motsätter sig att så sker.
Herr talman! Det yrkande som jag har framställt i min motion är att 10 december 1985 regeringen omgående vidtar åtgärder för att i samverkan med nordisk Cd dm mn linjesjöfart utveckla ett nordiskt konsortieföretag. Inte skall väl ett gott initiativ — det förefaller som om herr Hugosson delar uppfattningen att initiativ till stöd för linjesjöfarten är goda — falla av det skälet att det ännu inte har kommit en invit från den nordiska linjesjöfarten. Det är just på detta sätt som en aktiv politikerförsamling, en aktiv riksdag, skall uppträda, dvs. genom att initiera samverkan mellan samhälle och industri för att åstadkomma för landet lyckliga lösningar. Jag syftar alltså inte till en lagstiftning. Jag syftar till att man skall sätta sig ned och överväga hur vi kan ordna gemensamma beskattningsbestämmelser för nordiska linjerederier. Hur skall vi ordna gemensamma arbetsrättsliga bestämmelser och bemanningsbestämmelser för nordiska linjerederier? Hur skall vi ordna kravet på insyn och kontroll i nordiska linjerederier? Hur skall vi ordna beskattningsreglerna och de arbetsrättsliga reglerna? Dessa frågor behöver övervägas, och det kan politikerna hjälpa till med att ta initiativ till. Det är det jag begär. Efter denna förklaring, herr talman, tror jag mig kunna hoppas på Kurt Hugossons stöd för motionen och därmed för reservationen.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet är i huvudsak enigt om de förändringar som föreslås i den proposition som vi nu behandlar. I propositionen föreslås bl.a. vissa ändringar i reglerna om indragning av sjukpenning och föräldrapenning vid vistelse på annan ort. Vi har tidigare från folkpartiets sida kritiserat de nuvarande reglerna och tillämpningen av dem. Enligt vår uppfattning innebär de nu föreslagna reglerna en lämplig avvägning mellan önskemålen om ett obyråkratiskt och enkelt system och de intressen som försäkringskassan har av att komma i personlig kontakt med dem som uppbär sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning. Det är naturligtvis orimligt att den som uppbär sjukpenning eller 2 föräldrapenning inte under en kortare tid skall få resa bort utan att behöva anmäla detta. I propositionen föreslås också flexiblare sjukpenningsersättning och ersättning för merkostnader i vissa sjukdomsfall. Förslaget innebär bl.a. att man kan byta ut sjukpenningen mot ersättning för merkostnader för resor till sitt arbete. Vi hälsar en sådan försöksverksamhet med tillfredsställelse, eftersom vi tidigare motionerat om detta från folkpartihåll. Vi tillstyrker också att försök görs med enhetliga patientavgifter, vilket har begärts av Örebro läns landsting. Vid införandet av en sådan enhetstaxa kommer också avgifter att kunna tas ut för bl.a. förlängning av sjukintyg, vissa hälsokontroller m.m. Örebro läns landsting har också hos regeringen begärt att få bedriva en försöksverksamhet där kostnaderna för sjukresor ingår i högkostnadsskyddet. Folkpartiet har tidigare i en motion, 1984/85:1756, påpekat det angelägna i att högkostnadsskyddet även omfattar resekostnaderna. För närvarande innebär högkostnadsskyddet att en patient blir befriad från kostnader för läkarbesök och läkemedel då betalning skett vid 15 tillfällen. Det innebär att kostnaden för den enskilde kan bli högst 750 kr. per år. Resekostnader ersätts dock endast med det belopp som överstiger 30 kr. Personer som ofta måste uppsöka sjukvården får därför höga resekostnader. Detta har bl.a. kritiserats hårt av handikapprörelsen. I motion 118 har vi därför föreslagit att Örebro läns landsting skall få bedriva den försöksverksamhet som man begärt, nämligen att högkostnadsskyddet även skall omfatta resekostnader. Utskottet har avstyrkt motionen med den motiveringen att det för närvarande pågår en försöksverksamhet med sjukresor inom Piteå och Ystads sjukvårdsdistrikt och inom Pajala kommun. På dessa orter administreras sjukresorna av landstinget. Vi reservanter anser att detta inte är ett hållbart motiv. Det borde i stället vara intressant att pröva olika modeller, där kostnaderna för dem som i dag drabbas av höga resekostnader minskas. Man får väl också ett bättre underlag för en försöksverksamhet på det här området om ett helt landsting deltar i stället för tre enstaka kommuner. Det vore också intressant om försöksverksamheten med den enhetliga patientavgiften inom Örebro läns landsting kompletterades med att högkostnadsskyddet omfattade resekostnaderna. Regeringen bör därför snarast lägga fram ett förslag som gör det möjligt för Örebro läns landsting att bedriva den försöksverksamhet som landstinget har ansökt om. Herr talman! Jag ber att när det gäller mom. 3 få yrka bifall till reservation 1 av Kenth Skårvik och Barbro Sandberg och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas tas frågor som rör föräldrapenning och sjukförsäkringsförmåner upp. Att finna enkla och rättvisa system som ger alla största möjliga trygghet är ett mål för oss som arbetar med dessa frågor. Jag är dock övertygad om att det under den allmänna motionstiden kommer att väckas flera motioner som rör det nyligen antagna förslaget om föräldrapenning och som visar att det är svårt att få till stånd en rättvis tillämpning. Det får hälsas med glädje att det varit möjligt att ändra på en av de kantigheter som otvivelaktigt förekommit. Det gäller underrättelse om tillfälligt byte av vistelseort när tillfällig föräldrapenning utgår. Förfaringssättet skall nu ändras och jämställas med vad som gäller vid sjukdomsfall eller vid uttag av föräldrapenning. Kan detta ge försäkringskassepersonalen mera tid över för andra uppgifter innebär det att ändringen är till det bättre. Underlättar det också för den enskilde så är det naturligtvis mycket bra. I vissa fall kan man genom beslut som rör sjukpenning och sjukersättningsförmåner också styra utvecklingen i önskvärd riktning. Detta gäller i högsta grad viljan att tillskapa social trygghet för den som önskar vårda någon anhörig i hemmet. Med den utveckling som pågår inom sjukvården och socialtjänsten kommer allt fler äldre, sjuka och handikappade att vårdas i sina hem. I dag utförs sjukvård i hemmet till 50 70 av anhöriga. I vissa fall utgår bidrag från landsting eller kommun för denna vårdinsats. Det finns ett otal varianter här när det gäller anställningsformer och avlöningsförmåner. Av dem som arbetar inom den sociala hemtjänsten utgörs numera knappt 1096 av anhöriga. Det är viktigt att dessa anhörigvårdare får stöd av huvudmännen i form av utbildning, handledning och avlösning. Behovet av anhörigas insatser kommer att öka i takt med att allt fler äldre samt fysiskt och psykiskt handikappade ges möjlighet att bo kvar hemma. Det är beklagligt att riksdagen i denna situation inte ser sambandet mellan beslutet om ökad öppenvård, där allt fler skall vårdas i sina hem, och behovet av social trygghet för dessa uppoffrande grupper. Men det arbete som utförs i hemmiljö och som så väl behövs får tydligen inte uppskattas från riksdagens sida. Vi centerpartister i socialförsäkringsutskottet har sett detta samband. Vi har inte tidigare fått stöd för det förslag som lades i samband med anhörigkommitténs betänkande. Här finns nu en motion av Hagar Normark som tar upp en annan möjlighet att lösa problemet för de anhörigvårdare som har landstingsbidrag som lön för sitt arbete. Likhet föreligger med fosterbarnvårdares situation och fosterbarnvårdares rätt till sjukpenning. I remissyttrande över motionen har riksförsäkringsverket ansett det i och för sig rimligt att likställa anhörigvårdare med fosterbarnvårdare, detta då omständigheterna är tämligen likartade. Men både riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet tvekar, då man konstaterar att andra grupper också har problem med sjukpenningplacering. Enligt mitt förmenande borde här en politisk viljeyttring ha kommit till stånd. Vill vi ha anhörigvårdare måste vi också snabbt se till att lösa även sjukpenningproblemet för dem. Men den viljan saknas, och frågan förs vidare att lösas i ett större sammanhang, som utskottet anfört. Jag känner med de anhörigvårdare som i dag utnyttjas av samhället, utan att det görs ärliga försök att lämna ersättning. I ett särskilt yttrande anser vi centerpartister att frågan om högkostnadsskyddet när det gäller sjukresor skall lösas snarast möjligt. Vi anser att de försök som nu pågår är tillräckliga för att man snart skall kunna ta ställning till ett utbyggt högkostnadsskydd. Det är anledningen till att vi inte stöder folkpartiets krav på en ny försöksverksamhet. Vi instämmer dock i att högkostnadsskydd snarast behöver införs. Herr talman!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

Herr talman! Som tidigare har sagts från den här talarstolen, bl.a. av Margareta Andrén, har vi nu att ta ställning till dels en proposition om, som det heter, vissa socialförsäkringsfrågor, dels tre motioner som väckts med anledning av propositionen, dels sex motioner som finns kvar sedan föregående riksmöte. Jag ämnar närmare gå in på propositionens innehåll och några av motionerna. I propositionen föreslås ändringar när det gäller reglerna om indragning och nedsättning av sjukpenningen. Det finns också förslag till lagstiftningsåtgärder för att man skall kunna bedriva en försöksverksamhet inom olika områden. Jag börjar med att tala om indragning och nedsättning av sjukoch föräldrapenning. I dag gäller att man om man är sjuk eller om man uppbär föräldrapenning skall meddela försäkringskassan så snart man lämnar vistelseorten. Nu föreslås detta ändrat, så att man när man är sjuk eller uppbär tillfällig föräldrapenning inte skall behöva anmäla tillfällig bortovaro till försäkringskassan. Vid en längre tids frånvaro, mer än tre dagar, skall fortfarande anmälningsplikt till försäkringskassan gälla. Vid föräldrapenning i övrigt tas kravet på anmälan bort helt från lagstiftningen. Orsaken till att sjukpenning och tillfällig föräldrapenning här har likställts är att det finns stora likheter mellan dessa förmåner. Ett enigt utskott tillstyrker den föreslagna regeländringen. Så över till de olika försöksverksamheterna. Regeringen begär att få lämna viss myndighet uppdrag att utarbeta föreskrifter som ger möjlighet att mer flexibelt använda sjukpenningen i samband med rehabilitering och återgång till arbete. Regeringen föreslår också föreskrifter beträffande försök med ersättning för merkostnader i samband med resor till arbetsplatsen i stället för sjukpenning. Detta förslag är ett led i strävandena att möjliggöra en snabbare rehabilitering. Föreskrifterna föreslås kunna gälla till utgången av juni 1987. Ett enigt utskott biträder även detta förslag. Den försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter som föreslås grundar sig egentligen på de försök med kommunal självstyrelse som för närvarande bedrivs och som skall fortsätta t.o.m. 1988. Inom ramen för försöken med självstyrelse har kommuner och landsting inkommit med förslag. Örebro läns landsting, som ingår i ett sådant här frikommunsförsök , har begärt att få göra försök med enhetliga patientavgifter, oavsett om det gäller öppen sjukvård eller sjukvårdande behandling. Nu föreslår regeringen att man skall få utforma sådana föreskrifter att de landstingskommuner som ingår i frikommunförsöket, nämligen Örebro läns, Jämtlands läns samt Göteborgs och Bohus läns landstingskommuner, skall få möjlighet att tillämpa en enhetlig patientavgift om 30 kr. per besök, oavsett om det gäller läkarvård eller en sjukvårdande behandling. Detta skall även kombineras med en ändring av reglerna för högkostnadsskyddet. Som Margareta Andrén själv redovisat har folkpartiet reserverat sig till Prot. 1985/86:48 förmån för en motion av Margareta Andrén m.fl., där det föreslås att man — 10 december 1985 inom ramen för Örebro läns landstings försök skall få ta in kostnader för Qoademr resor till läkare och för resor till sjukvårdande behandling. Föredragande statsrådet har påpekat att det för närvarande pågår en försöksverksamhet när det gäller sjukresor i Piteå och Ystads sjukvårdsdistrikt och inom Pajala kommun. Det här är en försöksverksamhet som syftar till att få fram ett underlag för att bedöma hur ett eventuellt överförande av ekonomiskt och administrativt ansvar för sjukresorna skall kunna föras över från försäkringskassorna till sjukvårdshuvudmännen. Det är för övrigt en fråga som diskuterats under några år. Nu pågår det alltså försök på dessa tre orter. Dessutom syftar detta försök naturligtvis också till att pröva möjligheterna att vidta åtgärder för att begränsa sjukresekostnaderna. Utskottsmajoriteten instämmer i departementschefens uppfattning när det gäller förslaget om utökning av dessa försök till att omfatta även sjukreseersättningar. Vi menar alltså att den försöksverksamhet som pågår bör slutföras för att vi skall få en bättre grund att stå på innan nya försök eventuellt startas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Dessutom behandlas ytterligare en motion som väckts i anslutning till propositionen. Det är motion 117 av Margö Ingvardsson m.fl., vari förslås att det inom ramen för detta frikommunförsök även skall genomföras en försöksverksamhet med slopande av patientavgifter, alltså nolltaxa inom den öppna hälsooch sjukvården. Enligt de överenskommelser som träffats med sjukvårdshuvudmännen får läkarbesöken kosta högst 50 kr. och den sjukvårdande behandlingen högst 25 kr. Sjukvårdshuvudmännen har alltså enligt gällande bestämmelser möjlighet att pröva om de vill ha lägre eller helt slopade patientavgifter. Därför avstyrker ett enigt utskott den motionen. Så några ord om två motioner från förra riksmötet. Den ena av dessa motioner har föranlett en reservation från centerpartiet, och Karin Israelsson har här argumenterat för den reservationen. Motionen skrevs av Hagar Normark, och hon begärde att anhörigvårdare i sjukpenningshänseende bör kunna likställas med fosterbarnsvårdare. Vi ansåg i utskottet att denna motion borde remissbehandlas för att vi skulle få ett bättre underlag för bedömningen, och därför har både riksförsäkringsverket och försäkringskasseförbundet yttrat sig över motionen. Båda avstyrker den begäran som finns i motionen, mot bakgrund av att frågan bör komma upp i ett vidare sammanhang. Utskottet har följt remissyttrandenas förslag och säger att den situation som är beskriven i motionen inte är unik för anhörigvårdare. Samma problem finns för andra grupper av försäkrade som har sysslor vid sidan av sitt ordinarie arbete. Därför menar vi, som både försäkringskasseförbundet och riksförsäkringsverket har sagt, att frågan bör tas upp i ett vidare sammanhang. Vi avstyrker bifall till motionen, och jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan. Den sista motionen har fått en för motioner ganska ovanlig behandling, må jag säga. Utskottet begär nämligen ett tillkännagivande till regeringen från riksdagens sida. son, yrkas att sexhjälpmedel förs upp på Handikappinstitutets lista över bidragsberättigade hjälpmedel. Även den motionen har varit föremål för remissbehandling, och vi har fått in yttranden från Handikappinstitutet, socialstyrelsen, DHR och HCK. Samtliga remissyttranden tillstyrker att samhället bör ta ett större ansvar för de här frågorna. Handikappinstitutet menar att det är angeläget att frågor om sexhjälpmedel för handikappade utreds och att man kan få en produktutveckling och utbildning, inte minst mot bakgrund av att de hjälpmedel som finns i dag inte är producerade för människor med funktionsnedsättningar i armar och händer. Handikappinstitutet konstaterar emellertid att man inte har resurser för det arbete som bör utföras. Socialstyrelsen anser också att en utredning bör ske, och utskottet säger att vi delar den uppfattning som förs fram av remissinstanserna, att det är angeläget att frågan blir utredd.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

Herr talman! Jag har egentligen inte så mycket nytt att tillägga när det gäller Ingegerd Elms bemötande av folkpartireservationen. Hennes försvar för majoritetens ställningstagande var ju endast att man vill avvakta den försöksverksamhet som pågår i Piteå, Ystad och Pajala. Jag vill då bara understryka att jag redan i inledningsanförandet sade att vi från folkpartihåll tycker att det är angeläget och önskvärt med flera modeller när det gäller försöksverksamhet med att låta även resekostnader ingå i högkostnadsskyddet. Det är ju bara bra att vi har en så bred erfarenhet som möjligt när vi så småningom skall ta slutlig ställning till resekostnader och högkostnadsskydd.
Herr talman! Ingegerd Elm stöder utskottets yrkande om avslag på Hagar Normarks motion med hänvisning till att både Försäkringskasseförbundet och riksförsäkringsverket har avstyrkt förslaget och tycker att det skall prövas i ett vidare sammanhang. Det är till viss del riktigt. Riksförsäkringsverket anser dock att det i och för sig är rimligt att man i sjukpenninghänseende likställer anhörigvårdare med fosterbarnvårdare. Jag tycker att likheten mellan dessa kategorier är så uppenbar att man över huvud taget inte bör blanda in de övriga i remissvaren nämnda grupper som tack vare tillfälliga arbeten vid sidan av det ordinarie skulle kunna tillförsäkras samma rättigheter som fosterbarnvårdare har. Detta är enligt min mening en vårdfråga, och jag ser det därför som mycket viktigt att den uppfattning som vi har i riksdagen bygger på detta. Om vi genom ett beslut fastslår att vi i framtiden får bygga vår sjukvård och socialtjänst på primäroch anhörigvård, måste vi också i andra riksdagsbeslut ta konsekvenserna härav och se till att de som ställer upp som anhörigvårdare får sitt behov av försäkringsskydd tillgodosett. Det är därför som vi i - Prot. 1985/86:48
Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av Karin Israelssons replik. Det är riktigt att riksförsäkringsverket anser att det i och för sig skulle vara rimligt att jämställa anhörigvårdare och fosterbarnvårdare. Dessutom säger man dock att metoden att dela sjukpenninggrundande inkomst och göra rätten till sjukpenning delvis avhängig av inkomsten inte överensstämmer med de grundläggande principer på vilka lagen är uppbyggd. Vidare framhåller riksförsäkringsverket att den aktuella bestämmelsen beträffande fosterbarnvårdare är ett rent undantag och att det enligt verkets mening är angeläget att noga överväga olika gränsdragningsfrågor innan en utvidgning görs av denna undantagsbestämmelse. Jag och majoriteten i övrigt i utskottet har tagit fasta på att myndigheten pekar på att man inte är säker på vilka konsekvenser en sådan här ändring kan få när den vidtas enskilt. Karin Israelsson åberopade att det skulle vara konsekvent att göra detta. Riksförsäkringsverket anser däremot att vi inte kan överskåda konsekvenserna av en sådan här förändring, och därför bör frågan prövas i ett vidare sammanhang.
Herr talman! Jag inser att vi har förlorat striden den här gången, men vi kommer tillbaka med våra krav också framöver. Det är synd att principerna skall vara så hårt fastlagda att man inte kan se att det finns ett särskilt skäl för undantag i fall som i hög grad liknar dem för vilka undantag redan har gjorts, nämligen fosterbarnvårdarna, som behandlas särskilt i lagen. Jag tror att man kan lösa också den här frågan, om det finns en vilja till det, men jag har märkt att den viljan saknas när beslut av detta slag fattas. Man vill inte fullfölja dem genom att se till att en trygghet skapas också för dem som ställer upp för vårdinsatser inom hemmets väggar. Det är bara att beklaga att så är fallet.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 4 behandlar ett antal motioner rörande arbetsskadeförsäkringen, som alltmer utvecklats till en skamfläck inom socialförsäkringen. Jag tvekar inte att använda detta uttryck, eftersom jag själv har arbetat praktiskt med försäkringen i flera år och noga 57 följt utvecklingen på området. I dag finns ca 39 000 ärenden i balans vid landets försäkringskassor. Balanserna under tredje kvartalet i år ökade med 1 657 sjukdomsärenden och 1904 olycksfall, dvs. med ytterligare över 3 500 ärenden, trots att kassorna har prioriterat arbetsskadorna och ökat antalet handläggare inom denna sektor — till förfång för annan verksamhet. Balanserna växer, försäkringskassans personal knäar under en hopplös arbetsbörda och handläggningstiderna i kassan sträcker sig över ett par år, vid överklagning upp till fyra till fem år. Och detta är ingenting som har kommit plötsligt! Kassorna har via riksförsäkringsverket signalerat i god tid. Antalet motioner i ärendet här i riksdagen har varit stort på senare år. Nu skall det i ärlighetens namn sägas att vissa personalförstärkningar har gjorts, framför allt vid försäkringsrätterna. Men vad hjälper detta? Det är som att sila vatten med ett ännu större såll. Ärendemängden växer i takt med de fackliga organisationernas kraftiga agerande rörande försäkringen. Vad har då regeringen gjort? Jo, regeringen har tillsatt en utredning med snävaste möjliga direktiv! Föreslagna förändringar skulle inte få medföra vare sig kostnadsökningar eller försämring av försäkringsskyddet jämfört med nuläget — en omöjlig uppgift. Utredningen hade så sent som i somras på förslag att samordningen med sjukförsäkringen skulle utökas till sex månader jämfört med nuvarande tre, en åtgärd som skulle ha minskat ärendebalanserna. Vid Försäkringskasseförbundets möte i Tylösand i juni sade den dåvarande socialministern ifrån att något sådant förslag över huvud taget inte fick presenteras. Därför är den föreliggande utredningen också något av ett slag i ansiktet. Tala om strutspolitik! Regeringen vågar tydligen inte komma med ett radikalt förslag — ett förslag som inte minst de försäkringskasseanställda ropar efter. Vad handlar då försäkringsskyddet om i en försäkring som nära nog artar sig till skandal? Jo, 10 96 utöver vad sjukförsäkringen ger. Det enda rätta vore naturligtvis att öka samordningstiden till minst ett år och satsa resurserna där de skall sättas in: vid långvariga skadefall och vid livräntebedömningen. Herr talman! Jag har velat säga detta som en bakgrund till de ställningstaganden som moderaterna i utskottet har gjort. Vi vill trots allt ge regeringen en chans att föreslå rejäla åtgärder utöver de vaga förslag som utredningen kommit med. Bl. a. av denna anledning har vi, liksom utskottsmajoriteten, avstyrkt vpk-motionen, men jag tillstår gärna att jag i stora delar ställer mig bakom den kritik som i motionen riktas mot nuvarande handläggning av arbetsskadeärendena. Jag vill i det här sammanhanget särskilt peka på en av de föreslagna åtgärderna i arbetsskadeutredningen, som skulle ha viss effekt, nämligen att kassorna åtminstone skall ta betalt för de s.k. serviceärendena, dvs. främst prövningen av hörselskadeärenden och asbestosärenden. Någon ersättning från arbetsskadeförsäkringen utgår mycket sällan, knappast aldrig, från den allmänna försäkringen i dessa ärenden, men hela utredningsarbetet görs i dag av försäkringskassan utan någon som helst ersättning. Och väl att märka: Arbetsmarknadens försäkringsbolag skall fortsättningsvis ge ersättning för 5-procentig hörselnedsättning. Nya ärenden kommer att välla in över - Prot. 1985/86:48 försäkringskassorna. Har AMF och trygghetsnämnden så gott om pengar 10 december 1985 som dessa nya förslag tyder på, är det deras sak, men då bör de åtminstone. dä oro göra utredningarna själva eller i varje fall betala för utredningsarbetet, så att kassorna kan tillsätta personal för dessa pengar. Herr talman! Efter dessa sanningens ord från en som är förtörnad över strutspolitik och över en försäkring som kännetecknas av en utredningsapparat och ett byråkratiskt krångel som på intet sätt svarar mot försäkringens innehåll, skall jag övergå till att tala om de reservationer som m-ledamöterna i utskottet har lämnat. I reservation nr 2, som handlar om försäkringsskyddet för värnpliktiga, har utskottets m-ledamöter gått motionärerna Birger Hagård och Siri Häggmark till mötes. Remissinstanserna — riksförsäkringsverket, försvarets civilförvaltning och trygghetsnämnden samt försvarsutskottet — har ansett att de värnpliktiga har ett tillfredsställande försäkringsskydd i dag. Det har dock betonats att effektiviteten i tillämpningen av det nuvarande systemet bör förbättras genom information och utbildning. Försvarsutskottet framhåller också att en s.k. aktiv skadereglering bör tillämpas i möjligaste mån. Vi reservanter i utskottet anser dock att försäkringsskyddet för de värnpliktiga bör bli föremål för en översyn. Inte minst mot bakgrund av att de värnpliktiga är unga och ofta saknar kunskap om arbetsmiljölagar och personskadereglering, är detta önskvärt. Eftersom samhället kräver av de unga att de skall göra sin plikt för sitt land, är det nödvändigt att vi också ger dem ett fullgott försäkringsskydd, att försäkringssystemet är lättbegripligt och att skadereglerande myndigheter tillämpar principen om en aktiv skadereglering. Under utskottets behandling av detta ärende har jag själv noga granskat handläggningen av ärenden rörande värnpliktigas försäkringsskydd, detta mot bakgrund av att jag själv i flera år handlagt ärenden rörande lagen om statligt personskadeskydd. Vad jag tidigare kritiskt uttalat om arbetsskadehandläggningen över huvud taget gäller naturligtvis fullt ut även ”militärskadeärendena”. Därtill kommer att inte mindre än tre instanser, försäkringskassan, försvarets civilförvaltning och trygghetsnämnden, är inkopplade i ärendebehandlingen enligt ett ganska krångligt system. Försäkringskassan utreder ärendena enligt lagen om statligt personskadeskydd, dvs. grundskyddet, och försvarets civilförvaltning utreder trafikskadeärenden och ärenden där värnpliktiga själva riktar skadeståndskrav. Trygghetsnämnden slutligen utreder möjligheterna till ersättning för s.k. ideell skada, dvs. ersättning för ”sveda och värk, lyte och men och allmänna olägenheter”, som det heter. Med något kritisk blick finner man snart, att de värnpliktigas försäkringsskydd bör ses över, dels i vad gäller möjligheten till rationalisering, dels i vad gäller en förbättring av försäkringsskyddet. Det är dessa två alternativ som angetts i reservationen. Alternativ 1 innebär en utredande instans mindre, dvs. försvarets civilförvaltning ges i uppdrag att i stället för trygghetsnämnden utreda och besluta även om ersättning enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada. Denna åtgärd bör förenkla och förhoppningsvis förkorta handläggningstiden. Det blir också lättare för den värnpliktige att veta vart vederbörande skall vända 59 sig. Prot. 1985/86:48 Alternativ 2 innebär att man även ser över försäkringens innehåll. Även 10 december 1985 här beslutar försvarets civilförvaltning om ersättning vid ideell skada. Skillnaden är att ersättningen skall utgå enligt bestämmelserna i 5 kap. skadeståndslagen. Enligt nu gällande regler rörande ideell skada kan inte ersättning utgå för kostnader och inkomstförluster, vilket skulle bli fallet vid den nya bedömningen. Principen att den skadade skall försättas i samma situation som om skadan inte inträffat skulle uppfyllas, om man utgick från skadeståndsrättsliga principer. Under utskottsbehandlingen av ärendet har berörda myndigheter haft vissa kontakter med varandra och med utskottet i anledning av de i reservationen anförda synpunkterna. Det var synd att något nytänkande eller någon kritik inte framkom i remissyttrandena. Nu lär dessa synpunkter bli framförda till departementet direkt genom kontakter från myndigheterna liksom genom vår reservation. Det är verkligen min förhoppning att något kommer att hända i ärendet. Herr talman! Vi moderater i utskottet anser således att de värnpliktigas försäkringsskydd bör ses över i enlighet med motionärernas förslag, och jag yrkar bifall till reservation nr 2. När det gäller arbetsskadeförsäkringen kan generellt sägas, att det är en lag som i första hand tillskapats för löntagare. Det finns rader av exempel som visar hur dåligt arbetsskadeförsäkringen kompenserar egenföretagare, som på grund av arbetssjukdom eller skada går miste om arbetsinkomst, som de skulle ha haft om skada ej inträffat. Motion nr 1712 av Elis Andersson och Karl Boo, centerpartiet, redogör för hur ökade utgifter i en rörelse till följd av arbetsskada inte får någon betydelse vid bedömningen av rätt till arbetsskadelivränta, om inte utgiften leder till minskad nettoinkomst för den skadade med minst en femtondel. Karin Israelsson kommer att tala för den reservationen, som är gemensam för de tre borgerliga partierna, men jag ber att redan nu få yrka bifall även till reservation nr 3. Herr talman! Det är min förhoppning, att de mycket kritiska synpunkter jag anfört rörande arbetsskadeförsäkringen och dess administration skall bli ett observandum inför regeringens och riksdagens fortsatta behandling av ärendet. Jag vet att arbetsskadeutredningen skall ut på remiss och att man från departementets sida anser att det skall bli en s.k. bred remiss för inhämtande av så många synpunkter som möjligt. Det är dock min förhoppning, att remisstiden inte får bli alltför lång och att regeringen också vidtar vissa åtgärder redan i samband med budgetpropositionen. När jag nu till sist, herr talman, yrkar bifall till utskottets betänkande utöver våra reservationer är det med uppmaningen: Gör något nu för nu brinner det i knutarna!

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande beröra de förhållanden som tagits uppitvå centermotioner från allmänna motionstiden. Det gäller i första hand en motion som behandlar arbetsskadelivränta. Motionen beskriver ett enskilt fall, men det är av stor principiell betydelse för egenföretagare. Vid en 60 skada skall en bedömning göras av den ekonomiska förlust som drabbar den enskilde. I vissa fall kan familjemedlemmar rycka in, och genom att de avstår Prot. 1985/86:48 från annan arbetsinkomst kan företaget i fråga drivas vidare, trots att skadan — 10 december 1985 har inträffat. Alternativet hade varit att gå ifrån företaget, då ersättningen = dojo odeom inte på långa vägar räcker till för de extra kostnader som uppstått genom skadan. Det kan gälla kostnader för lejd arbetskraft, extra utrustning och liknande. Att man när sådant inträffar blir besviken över utebliven ersättning är givet, särskilt då man anser att bedömningen inte skett så att alla konsekvenser tagits med. Jag är väl medveten om de gränsdragningsproblem som kan finnas, men även ökade kostnader och andras arbetsinsatser måste värderas till förmån för den sökande. Vi anser att detta är ett så pass stort problem för dem som drabbas att kravet på en översyn är klart motiverat. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. När det gäller äldre livräntor kan man verkligen tala om ålder. Här finns en grupp män som skadades under beredskapstiden 1939-1945. Cirka tusentalet personer drabbades då av olika former av skador som sedan under hela deras livstid har orsakat ökade kostnader genom den invaliditet som skadan gett. Låt mig helt kort beskriva ett av dessa fall. År 1941 drabbades en man av en infektion under en transport av tyska soldater genom vårt land. Efter ett och ett halvt års behandling av den benröta som uppstod i foten kunde han gå utan stöd. Detta hände alltså 1941. År 1948 tillerkändes han en livränta på 144 kr. per år plus dyrtidstillägg med 40 20. Ersättningen beskattas. Någon hänsyn till den civila arbetsinkomsten togs inte när livräntans storlek fastställdes enligt en lag från 1927. År 1969 uppgår, genom den värdesäkring som beslutades 1967 och genomfördes 1968, livräntan till 40 kr. per månad. Arbetsförmågan beräknas vara nedsatt med 15 26. År 1976 ändras beslutet, och man bedömer att arbetsförmågan är nedsatt med 20 96. År 1980 utbetalas 204 kr. per månad. Med tilltagande ålder, då skadan känns av alltmer, försöker denne man, liksom de övriga som skadats, att få en värdigare behandling än de anser att de har fått under alla de år som gått. Enligt pensionskommitténs betänkande 1977:46 Pensionsfrågor borde även dessa äldre livräntor kunna bli föremål för en uppräkning. Men detta har inte lett till ändrad lagstiftning, och de män det gäller har snart nått en så mogen ålder att de inte hinner uppleva en sådan uppräkning. Detta är underlaget till den motion som väckts av Ulla Ekelund och Ella Johnsson och som vi centerpartister i socialförsäkringsutskottet yrkat bifall till. Tyvärr har utskottet inte funnit anledning att nu åstadkomma någon förbättring för denna grupp män. Det är bara att beklaga att så blivit fallet. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall även till reservation 4 som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande 4. Jag kan också instämma i den kritik som Gullan Lindblad så livfullt framförde beträffande behandlingen och handläggningen av arbetsskadorna. Det är ett stort problem, och vi har all anledning att återkomma till det när utredningen förhoppningsvis snart kommer med ett betänkande som skall behandlas.

Herr talman! Jag tackar Gullan Lindblad för hennes sympatiska inställning till vår motion. Det skulle inte skada om hon också röstade på vår reservation. I motion 2258 tar vi upp den långa handläggningstiden i arbetsskadeärenden. Av arbetsskadeutredningens betänkande framgår att ärendebelastningen och handläggningstiden i arbetsskadeärenden är helt oacceptabla, inte minst vid försäkringskassan. Utredningen har visserligen lagt fram förslag till olika åtgärder för att minska ärendebalansen. Men med hänsyn till den tid som det erfarenhetsmässigt tar innan ett utredningsförslag kan leda till förändringar måste åtgärder vidtas för att ge försäkringskassorna resurser och direktiv så att beslut i ärenden om arbetsskador normalt kan fattas inom sex månader från anmälningsdagen. Utredningen har lämnat förslag till åtgärder för att bl.a. komma till rätta med ärendebalansen och väntetiderna vid försäkringskassorna. Samarbetet mellan försäkringskassorna, företagshälsovården och företagens skyddsorganisationer skall förstärkas. Det är bra, men det räcker inte för man har inte nämnt något tidsperspektiv. Många beslut måste avvakta prejudicerande utslag i de regionala försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen, som är högsta instans i ärenden om socialförsäkringar, vilket ytterligare försenar ärendena. Förseningarna innebär för många cancersjuka och andra svårt sjuka arbetare att ersättningen aldrig betalas ut under livstiden. Oklarhet i ersättningsfrågor har visat att praxis varierar kraftigt mellan olika försäkringskassor, vilket leder till stora orättvisor för de många drabbade. Om regeringen och myndigheterna såg de arbetandes hälsa och rättigheter som en förstahandsfråga hade de uppkomna förseningarna aldrig fått uppstå. Åtgärder har nu sent omsider vidtagits, men problemet kvarstår. De ersättningsberättigade har rätt att kräva besked inom sex månader från anmälningsdagen. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4 behandlas ett antal motioner på arbetsskadeområdet. Oppositionen har i utskottet funnit anledning att avge fyra reservationer, och de föregående talarna har i sina inlägg berört dessa. Till Karl-Erik Persson och Gullan Lindblad vill jag säga att handläggningen av ersättningsärenden enligt lagen har visat sig bli betydligt mer resurskrävande än vad man i början räknade med. Antalet inkomna arbetsskadeärenden har ökat högst avsevärt de senaste åren. Försäkringens generella skadebegrepp har medfört ett omfattande utredningsarbete hos kassorna. Dessa faktorer jämte en i inledningsskedet långsam praxisutveckling samt många omprövningar har lett till svåra arbetsförhållanden för försäkringskassorna och domstolarna. Följden har, som Karl-Erik Persson nämnde, blivit mycket långa väntetider för de försäkrade. Kravet på rättssäkerhet och service innebär att en försäkrad inte skall behöva vänta orimligt länge på ett beslut från försäkringskassan. Den allmänna meningen är väl att väntetiden normalt inte bör vara längre än sex — Prot. 1985/86:48 månader efter samordningstidens slut. Alla krafter är nu inriktade på att — 10 december 1985 begränsa ärendebalanserna. Det är ett stort arbete, och alla tar det på djupt SUG NRO E : ringen m.m. Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har redan vidtagit ett 8 flertal åtgärder i rationaliserande syfte och därutöver överfört resurser till arbetsskadehandläggningen från övriga försäkringsområden för att så långt som möjligt komma till rätta med balanserna. Försäkringskassorna har alltså ökat antalet avslutade ärenden högst avsevärt, från 18 588 år 1983 till 22 199 år 1984 — en ökning med ca 20 26. Aktuellt siffermaterial tyder på en fortsatt kraftig ökning av antalet avslutade ärenden under 1985. Man anstränger sig verkligen ute i försäkringskassorna för att hinna ifatt. Till bilden hör att arbetsskadeutredningen, som Karl-Erik Persson också berörde, i fjol tillsattes på uppdrag av regeringen, bl.a. på grund av de långa väntetiderna. Utredningen har nyligen lämnat ett betänkande, där den föreslår ytterligare åtgärder för att man bl.a. skall komma till rätta med ärendebalanser och väntetider i försäkringskassorna. I utredningens förslag finns också synpunkter på hur man ekonomiskt skall förstärka försäkringskassornas utredningsresurser, så att handläggningen av ett ärende går snabbare än nu. Utskottsmajoriteten anser att vi bör avvakta beredningen av utredningens förslag, vilken skall ske i socialdepartementet. Hela frågan kommer alltså att redovisas för riksdagen. Vi hoppas att det skall ske mycket snart. Jag är också medveten om att man måste göra ökade insatser för att få ned balanserna och förkorta väntetiderna. Jag blev något överraskad över Gullan Lindblads anförande. Hon betecknade de långa handläggningstiderna som en skamfläck. Jag blev litet fundersam över det. I konsekvens med det inlägget borde hon ha reserverat sigi utskottet eller gjort ett särskilt yttrande, men det har hon inte gjort utan hon har alltså skrivit under betänkandet när det gäller handläggningstiderna. Jag tycker att det är rejält att stå för sin uppfattning också i utskottet och inte bara förfäkta den här. Sedan några ord om reservation 2 beträffande försäkringsskyddet för värnpliktiga, som Gullan Lindblad också berörde. Hon har där lyft fram en motion. I den frågan har utskottet inhämtat synpunkter från de myndigheter som handlägger sådana försäkringsärenden. Även försvarsutskottet har yttrat sig i frågan. Alla är överens om att det inte finns någon anledning att ändra nuvarande former för de värnpliktigas skydd. Regelsystemet medger i princip full ersättning för inkomstbortfall på grund av skador i militärtjänsten. Dessutom finns möjlighet till ersättning för ideell skada samt till skadestånd enligt sedvanliga skadeståndsrättsliga grunder. Vi menar att det i dag finns ett bra ekonomiskt skydd för dem som skadas i militärtjänsten, och det är naturligtvis värdefullt. I reservationen är man också inne på själva handläggningen, och där skriver vi i betänkandet att utskottet förutsätter att man genom information, utbildning och andra åtgärder förbättrar effektiviteten i tillämpningen, så att de skadelidande inte kommer i kläm utan ersättning utgår så snabbt som möjligt. Berörda myndigheter är också medvetna om problemen och har försäkrat att de kan förbättra tillämpningen av reglerna om handläggning, och det får 63 vi beakta. Reservation 3 bygger på ett enskilt fall i en försäkringskassa, och det är naturligtvis svårt att utan alla fakta i målet föra en diskussion utifrån detta. Vi vet inte hur pensionsdelegationen har resonerat i det enskilda fallet. Jag tycker dock att reglerna är mycket klara när det gäller ersättningen enligt arbetsskadeförsäkringslagen. Om en arbetsskada har förorsakat bestående nedsättning av arbetsförmågan kan alltså ersättning utgå i form av livränta för hela inkomstförlusten. Det finns dock en nedre gräns för rätt till livränta, och den är bestämd till nedsättning av arbetsförmågan med en femtondel. Det är alltså den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst som ligger till grund för försäkringskassans bedömning. I det enskilda fallet kan man naturligtvis diskutera en sådan bedömning, men till sist har man möjligheten att anföra besvär, och den möjligheten bör man väl utnyttja, om man inte är nöjd med försäkringskassans beslut. Utskottet finner inte att de i motionen relaterade omständigheterna motiverar en översyn av reglerna. Den sista reservationen behandlar äldre livräntor. Dessa har, som anges i betänkandet, räknats upp vid flera tillfällen. De är också värdesäkrade genom anknytning till basbeloppet. Detta skedde 1968. När det sedan gäller standardsäkringen, som Karin Israelsson såvitt jag förstår var ute efter, så är det en fråga i ett större sammanhang. Hon angav också att pensionsberedningen arbetar med en total översyn av värdesäkringen av pensioner och övriga livräntor. Vi får väl därför avvakta och se detta i ett större sammanhang. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Börje Nilsson säger att man verkligen anstränger sig vid landets försäkringskassor för att förkorta väntetiderna. Ja, jag sade ju också att personalen knäar och är ganska förtvivlad över att ingenting radikalt händer. Men det är inte det som det handlar om. Åtgärder bör faktiskt vidtas för att en förändring skall ske. Jagstår för varje ord jag har sagt, Börje Nilsson. De långa handläggningstiderna är en skamfläck. JO börjar granska ärendena när de har legat längre än tre månader. Det finns sannerligen inte något ärende i vad gäller arbetsskador som handläggs inom den tidsperioden. Att jag inte kunnat biträda vpk-förslaget beror på att vi inte till alla delar kan stödja motionen i fråga om just försäkringens innehåll. Det är väl att märka att Börje Nilsson icke med ett ord har velat beröra hur man t.ex. kunde minska handläggningstiden för arbetsskadeärenden genom att delvis förändra innehållet i försäkringen och t.ex. låta samordningstiden gå upp till ett år i stället för som nu tre månader. Då kunde man sortera bort många ärenden, och de som verkligen bäst behöver hjälpen skulle få den. Detta sägs det ingenting om i motionen. När det gäller de värnpliktigas försäkringsskydd hörde Börje Nilsson inte riktigt på vad jag sade. De värnpliktigas försäkringsskydd är faktiskt inte riktigt fullgott i dag. Man får inte ersättning fullt ut efter skaderättsliga principer enligt lagen om statligt personskadeskydd. Jag känner till ett konkret exempel, där en ung man redan har haft en anställning men blivit skadad, och man har då enligt nuvarande bedömningsgrunder inte kunnat ge honom livränta baserad på den lön han rätteligen skulle ha haft utan bara — Prot. 1985/86:48 efter den sedvanliga schablonen. Där föreligger det alltså ett uppenbart — 10 december 1985 missförhållande som man borde ta itu med. Nu hoppas Börje Nilsson att regeringen skall komma med ökade insatser. Jag förmodar att det gäller ökade insatser av pengar.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Börje Nilsson, att vi har grundat vår reservation på en motion som tar upp ett enskilt fall, men vi ser det som ett principiellt ställningstagande, och det är det vi ger uttryck för i vår reservation. Vi vet att detta inte är det enda fall som har behandlats på det här viset. Vi skulle därför gärna vilja se att man gjorde en översyn för att undersöka om handläggningen är den riktiga och om reglerna är så utformade att man kan handlägga sådana här fall på rätt sätt. När det gäller de äldre livräntorna förstår jag att det inte finns någon möjlighet för dessa äldre män att någonsin få sig tillförsäkrade ett skydd, avhängigt av den civila inkomst som de tidigare hade, eftersom de gjorde sin värnpliktstjänstgöring under krigsåren. Detta skall behandlas i ett större sammanhang. Jag antar att pensionsutredningen på detta område också har andra och viktigare frågor som snabbare måste lösas. Dessa spörsmål är emellertid av den storleksordningen att man inte tar sig an dem. Det är bara att beklaga att så är fallet. Jag anser att det har funnits skäl att tidigare titta på den här biten och att göra någonting, så att människor kan känna sig skyddade.
Herr talman! Jag förstår att det finns svårigheter. Men det gäller inte någon ny lag. Den här lagen trädde ju i kraft den 1 juli 1977. Jag frågade därför: Är det inte konstigt att man inte med ett enda ord nämner hur lång tid det tar från den dag en arbetsskada anmäls och till dess att ersättning utgår? Konsekvensen kan ju bli att svårt sjuka arbetare under sin livstid aldrig får någon ersättning. Litet grand borde man i alla fall skämmas. Detta förfarande visar på ett förakt för de arbetare som har sålt sin arbetskraft till arbetsköparna. De arbetande som skadas i dåliga arbetsmiljöer och som sedan inte kan arbeta vet ju inte om de kan få ersättning för sin arbetsskada inom skälig tid. Dessa förhållanden har vi pekat på i vår motion.

Herr talman! Karl-Erik Persson sade nyss att de försäkrade aldrig får någon ersättning. Men det är väl ett felaktigt påstående. Försäkringskassorna har ändå ganska många ärenden att behandla — uppemot 20 000 ärenden. Självfallet är arbetsskadeförsäkringen oerhört värdefull för dem som skadas i arbetslivet. Naturligtvis är även livräntan värdefull för de enskilda människorna. Jag håller med om att väntetiderna är besvärande. Försäkringskassorna anstränger sig verkligen för att förkorta väntetiderna. Även regeringen har uppmärksammat förhållandena när det gäller ärendebalanserna. Regeringen har ju tillsatt en utredning, som lade fram sitt betänkande den 12 november. Jag anser att det är viktigt att avvakta beredningen av detta betänkande. Jag tror att vi i samband med budgetarbetet fram på vårkanten får anledning att göra en ny prövning av arbetssituationen på försäkringskassorna. Ännu en gång vill jag understryka att samtliga berörda verkligen anstränger sig för att minska balanserna. Målet är att behandla en ansökan om ersättning så snabbt som möjligt. Naturligtvis är det också viktigt att människor snabbt får besked i sådana här ärenden. Gullan Lindblads recept när det gäller att klara av balanserna är att förlänga samordningstiden till ett år. Men det skulle innebära en uppenbar försämring av försäkringen. Den saken har vi diskuterat flera gånger. Vi från socialdemokratiskt håll accepterar inte ett sådant resonemang, utan vi tycker att det är viktigt att det nuvarande regelsystemet behålls. Några försämringar av försäkringen som sådan kan vi alltså inte acceptera.
Herr talman! Någon försämring av försäkringen kan Börje Nilsson tydligen inte acceptera. Nej, men då skulle socialdemokraterna ha tagit konsekvenserna fullt ut och sett till att försäkringskassorna hade personal och resurser i erforderlig omfattning. Vad man nu gör är att man omfördelar —- precis som Börje Nilsson själv säger — den personal som i dag handlägger arbetsskadeärenden, där ersättningen är 10 70 högre än sjukpenningen. Människor som för sitt livsuppehälle är beroende av den allmänna försäkringen får alltså vänta på sjukpenningen, på pensioner, på handikappersättningar och på vårdbidrag. Det är just så det förhåller sig. Kom därför åtminstone med ett rejält förslag som vi sedan får ta ställning till! På detta sätt kan vi inte hanka oss fram. Börje Nilsson bör kunna hålla med mig om att en utredning sannerligen inte är någon bot när patienten har ont i huvudet. Här går månaderna och åren, men inget radikalt händer. Nu är faktiskt tålamodet slut, inte minst hos försäkringskassornas personal. Lyssna på den! De anställda hos försäkringskassorna tycker precis som jag, att vi skall förlänga samordningstiden till ett år och ge resurserna till dem som bäst behöver hjälp, nämligen de människor som har blivit livslångt skadade.
Herr talman! Jag sade inte att det rörde alla arbetsskadade, och det är nog tur att det inte gör det. Att det ändå är för många som drabbas har jag nu fått bekräftelse på. Men vilka åtgärder som skall sättas in för att hjälpa de människor som kanske går i åratal och väntar på ett beslut har vi egentligen inte fått något riktigt besked om. Det tycker jag är synd. De människor som på ett eller annat sätt har skadats ute i arbetslivet vet i dag inte hur de ekonomiskt skall klara sig. Får de någon ersättning? Det kommer fram flera fall där de efterlevande driver processen vidare. På — Prot. 1985/86:48 det viset får de till slut ut en ersättning — det kan jag hålla med om. Men detär — 10 december 1985 många som inte har fått någon ersättning under sin livstid. 8 8 8 Arbetsskadeförsäk
Herr talman! Jag är fortfarande förvånad över Gullan Lindblads agerande. Hon har alltså i utskottet ställt sig bakom majoritetens skrivning. Jag tycker att det är rejält att hålla fast vid den ståndpunkt som man tidigare har intagit. Man kan i och för sig rikta kritik mot ärendebalanserna, och det gör vi också från utskottets sida. Alla är medvetna om att vi inte kan leva med denna situation. Väntetiderna måste förkortas, och det sker också på olika sätt. Försäkringskassorna ser över sina rutiner och omplacerar personal. Regeringen har tillsatt en utredning för att ytterligare undersöka möjligheterna att förkorta väntetiderna. Vi har i betänkandet även beskrivit olika förslag som utredningen har lagt fram. Vi tycker att man skall studera dem litet närmare. Det skall också ske i departementet. Det är klart att det kanske även behövs mer pengar, större anslag, till försäkringskassorna. Jag hoppas att Gullan Lindblad i så fall ställer upp. Moderaterna vill inte gärna vara med och anslå ytterligare medel till administrationen, men i konsekvens med det inlägg som Gullan Lindblad här höll bör hon, om det blir aktuellt, göra det. Gullan Lindblad vill alltså förlänga samordningstiden, men det innebär en uppenbar försämring. Jag tror inte att de försäkrade accepterar detta. Vårt parti ställer sig inte bakom en sådan försämring av arbetsskadeförsäkringen.

Herr talman! När Siri Häggmark och jag under den allmänna motionstiden skrev en motion där vi ställde krav på en allmän översyn av de värnpliktigas försäkringsskydd skedde det i en helig vrede. Återigen hade vi då sett exempel på hur en ung man hade blivit skadad, ja, invalidiserad, och sedan hade fått uppleva allt som finns av byråkratiskt krångel innan en låg ersättning så småningom betalades ut. I detta exempel fanns det alltså en lika lång historia bakom som i det närmast skandalösa exempel med en man som hade skadats i sin värnpliktstjänstgöring under krigsåren som Karin Israelsson tidigare anförde. Detta är saker och ting som engagerar en stor allmänhet i Sverige, och det av naturliga skäl. Åtminstone den manliga befolkningen vet vad det vill säga att göra sin värnplikt. Vi är nu fjärran från de tider då unga män tog chansen att emigrera till USA för att undgå att göra sin plikt mot landet. Vi har haft fäder, bröder, farfäder som gjort sin insats, och vi vet alla att det finns ringa förståelse för den som undandrar sig att göra sin plikt mot landet och ställa upp till värnpliktstjänstgöring. Men det innebär samtidigt också att de unga har rätt att ställa krav på samhället. De skall veta att om olyckan skulle vara framme — och den är framme ibland, tyvärr — har de ett fullgott skydd från samhällets sida. De 67 skall veta att den ersättning som eventuellt utgår inte graderas efter en inkomst som de aldrig har haft. Som det nu ser ut i landet är de flesta som gör sin värnplikttjänstgöring studerande, eller tidigare studerande som just är klara med sin skolutbildning. De har inte haft någon inkomst att falla tillbaka på. Mot denna bakgrund är det inte mer än rimligt att man gör en ordentlig översyn av reglerna för och tillämpningen av det nu tyvärr bristfälliga försäkringsskyddet. I och för sig borde detta inte vara någon partipolitisk fråga utan en fråga där alla kunde enas — om våra skyldigheter mot landets ungdom. Tyvärr har alltså inte utskottet velat gå med på det. Man har konstaterat att brister finns men att bristerna skall kunna övervinnas genom information och snabbare handläggningstider. Den här motionen hade väl drunknat, som 99 96 av alla andra motioner som väcks under allmänna motionstiden, om inte Gullan Lindblad och andra moderata företrädare i utskottet hade dragit fram den och sagt att man inte är nöjd med behandlingen. Jag hoppas att detta skall vara en första början till att någonting skall hända. Det tycks ju också som om myndigheterna i efterhand — att döma av vad vi har fått höra här — skulle vara beredda att göra framstötar, att se över reglerna för att kanske kunna komma fram till de förbättringar som är oundgängligen nödvändiga. Med dessa ord, herr talman, vill jag göra en markering i en fråga som jag betraktar som en fråga om rättvisa — från landets sida gentemot den ungdom som vi har rätt att ställa krav på och som också beredvilligt ställer upp. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi också får ett positivt resultat över hela linjen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett stort antal motioner om naturvården. Bl. a. finns folkpartiets partimotion om bättre naturvård med. Motionen tar upp en rad eftersatta problem inom naturvården och innehåller ett stort antal yrkanden. Några av motionsyrkandena har behandlats i annat sammanhang, men huvuddelen av motionen behandlas i det här betänkan 69 det. Det finns också enskilda motioner från folkpartister, som tar upp konkreta frågeställningar vilka överensstämmer med den principiella syn som redovisas i partimotionen. En av dessa motioner, av Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga, behandlar bl.a. stranderosioner i Skåne. En annan motion, där jag tillsammans med Börje Stensson står som undertecknare, behandlar mot bakgrund av partimotionen skyddet för en utrotningshotad fågelart. Utskottet föreslår avslag på samtliga yrkanden, men från folkpartiets sida vidhålls motionsyrkandena i reservationer, vilka jag yrkar bifall till. Herr talman! Den svenska naturen är en av våra allra största nationaltillgångar. Vården av vår natur vilar till mycket stor del på enskilda initiativ och på engagemang från enskilda och organisationer. Där finns de många tvärpolitiska folkrörelserna: Svenska naturskyddsföreningen, Svenska turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Ornitologerna och många andra organisationer. Herr talman! Oerhört många människor är engagerade i arbetet att slå vakt om vår natur. Många enskilda markägare gör också stora insatser. Innehavare av de mycket stora gårdarna visar ofta ett stort intresse för naturvården. Detta gäller också många mindre markägare som känner stolthet om de på sina ägor har en sällsynt djureller växtart. Stora enskilda insatser görs alltså för att ta hänsyn till naturen. Trots detta är naturen utsatt för många hot. Det gäller förändringar av skötseln för både skogsmark och åkermark. Det gäller utdikningar som många gånger är nödvändiga för ett aktivt och rationellt skogsbruk men som samtidigt hotar våtmarkerna. Det gäller mineralhantering, och det gäller förändringar som innebär att hagmarker och lövskogar planteras igen med barrskog. Herr talman! Folkpartiet har år efter år ihärdigt drivit kravet på ett bättre skydd för fjällvärlden. Vi menar att det bästa sättet att ge ett område permanent skydd är att inrätta en nationalpark. I vår motion har vi tagit upp de områden som vi finner mest angelägna. Rogenområdet, som vi har diskuterat år efter år, förefaller nu att få skydd, men kvar står Sjaunja och Taavvavuoma i Norrbottens län. Sjaunja föreslås bli naturreservat. Enligt vår uppfattning bör området bli nationalpark. Trots att nationalparker är det bästa sättet att ge skydd har stora ingrepp gjorts i många nationalparker. Ett exempel på det är Stora Sjöfallets nationalpark. Vi anser att när det har gått så långt som det har gjort där bör området, som inte längre har stort naturvårdsvärde, avlysas som nationalpark. Det är i stället angeläget att skydda nya områden. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vi har nyligen i samband med betänkandet om skogsbruk diskuterat gammelskogarna. Det brådskar att skydda de urskogsrester som finns kvar. Det måste redovisas ett rikstäckande bevarandeprogram. Enskilda markägare bör kompenseras, och naturvården måste få större resurser. Jag yrkar bifall till reservation 2. Herr talman! Våtmarksinventeringen är nu färdig för fyra län. Många län återstår. Det brådskar, och det förefaller som om inventeringstakten har mattats. Från folkpartiet menar vi att det är oundgängligen nödvändigt att ursprungligt tidsschema kan följas. Jag yrkar bifall till reservation 4. Prot. 1985/86:48 Inledningsvis talade jag om de hot som föreligger mot naturvården. Trots 10 december 1985 många enskildas engagemang finns hoten kvar. Folkpartiet har flera år krävt en översyn av naturvårdslagen. Behoven kvarstår, och jag yrkar bifall till reservation 5. Det enskilda jordbruket gör ofta stora insatser för naturvården. Trots detta har de rationella jordbruksmetoderna medfört hot mot många växtoch djurarter. Från folkpartiet anser vi att det traditionella målet för jordbrukspolitiken, konsumentoch producentmålen, bör kompletteras med ett miljömål. Jordbrukarna måste få större möjlighet att väga in också miljöaspekter i sitt arbete. I det avseendet är regeringens brist intresse för användning av de gödseloch bekämpningsmedel som flyter in en stor besvikelse. Jag yrkar bifall till reservation 6. Minerallagstiftningen utreds. Detta borde inte ha hindrat riksdagen från att nu göra ett tillkännagivande om naturvårdshänsyn i mineralhanteringen i enlighet med motionsyrkandet från folkpartiet. Jag yrkar bifall till reservation 7. Det skall i maj 1986 hållas ett symposium om stranderosioner. Stranderosionerna är något som speciellt drabbar Skåne och är på sina håll mycket oroande. Det är i och för sig tillfredsställande att symposiet skall hållas, men det borde inte ha hindrat utskottet från att göra ett uttalande om den fara som erosionerna innebär. Jag yrkar bifall till reservation 8. Sverige har ratificerat Bernkonventionen och därvid åtagit sig att aktivt arbeta för att skydda utrotningshotade växter och djur. Det är flera hundra arter som är akut utrotningshotade. Det hjälper inte att göra allmänna uttalanden. Floraoch faunavården måste ges ökad tyngd och få ökade resurser. Här finns också de tusentals frivilligt engagerade i organisationer av typ Svenska naturskyddsföreningen och Fältbiologerna, som jag talade om nyss. Det finns ett brett folkligt stöd för floraoch faunavården. Det räcker inte att göra som utskottsmajoriteten gör, att hänvisa till de i och för sig positiva insatser som olika myndigheter gör. Om inte särskilda insatser görs, får vi uppleva att ett stort antal arter försvinner. Sverige borde ha råd att ge ett bättre stöd till de frivilliga organisationerna när det gäller att stödja floraoch faunavården. Vi väntar på ett sådant anslag som hittills inte har kommit. Jag yrkar bifall till reservation 9. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp en av de många arter som är akut utrotningshotad. Det gäller vitryggig hackspett. Det är riktigt, som utskottets majoritet skriver, att myndigheterna uppmärksammat den här fågelartens utsatta läge. Det har getts ut en bra broschyr, och det finns råd och anvisningar. Utskottet hänvisar till att skogsvårdslagens regler om naturvårdshänsyn skall tillämpas. Vi får hoppas att detta är tillräckligt. Men jag är inte säker på det. Det är en stor brist att det floraoch faunavårdsanslag som naturvårdsverket årligen begär varje år tas bort i budgethanteringen. Det går inte att enbart lita till frivilliga insatser och till de bestämmelser om naturvårdshänsyn som finns i skogsvårdslagen. Naturvårdsverket behöver också få resurser. Allmänna positiva uttalanden förlorar sin kraft när det inte ställs resurser till förfogande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10.

Herr talman! En icke helt okänd person vid namn Karl Marx sade vid ett tillfälle att när människorna genom olika slags verksamheter förändrade naturen så måste man komma ihåg att människan är en del av denna natur. Denna erinran borde nog mer än en gång upprepas när beslut och bedömningar skall göras som berör vårt förhållningssätt till naturen. Det är självfallet många gånger en grannlaga uppgift att i avvägningen mellan olika verksamheter och hänsynstaganden till naturvården och naturen finna den bästa lösningen. Det gör ju inte det hela mindre problematiskt att starka ekonomiska intressen tillsammans med ett kortsiktigt tänkande har haft och fortfarande har ett övertag över naturvårdens intressen. Det allra bästa vore ju att olika verksamheter kunde bedrivas utan att skador och förändringar skedde i vår natur. Men detta är ju i många fall ett önsketänkande. Otvivelaktigt skulle mycket ändå kunna förändras till det bättre, bl.a. genom att man i större utsträckning följde de hänsynsregler som finns inom olika verksamheter. Som ett av många sätt att skydda vår natur hör att helt undanta vissa landoch vattenområden och bevara dessa orörda. Det är om den frågan och andra hänsynstaganden till naturen som det här betänkandet från jordbruksutskottet handlar. Som framgår av betänkandet har en rad olika åtgärder vidtagits, åtgärder som håller på att slutföras och som vi därför kommer att avvakta resultatet av. Om vi finner anledning återkommer vi till dem. En del frågor, som bl.a. berörs i ett par reservationer, avser vi att ta ställning till i den kommande budgetbehandlingen. I betänkandet behandlas en partimotion från vårt parti om ett varaktigt skydd för vissa skogsområden. Som framgår av betänkandet är det betydande arealer som man nu träffat överenskommelse om att bevara för framtiden. Detta hälsar vi med tillfredsställelse. I ett skogrikt land som Sverige måste det ses som självklart att vi har råd med detta. Vid internationella jämförelser av hur olika länder skyddar sina skogar har Sverige legat väldigt illa till. En ändring till det bättre kan nu ske, förutsatt att de skogar som enligt beslut skall undantas från skogsbruk får ett varaktigt och starkt skydd. I vår motion har vi också pekat på att det redan tidigare finns åtskilliga s.k. domänreservat och privata reservat, som avsatts av markägaren på eget initiativ. Nackdelen är att dessa inte har lagligt skydd, och därmed saknas garantier för att de skall kvarstå orörda. Vi anser därför att redan befintliga reservat av sådan karaktär och de områden som är under bildande måste få ett starkt skydd för framtiden. Detta bör kunna ske genom att naturreservat och, i en del fall, nationalparker bildas. Vi har därför i den här motionen yrkat att regeringen för riksdagen bör lägga fram ett förslag om ett varaktigt skydd för dessa skogsområden. Vi kräver således inte enbart ett varaktigt skydd för nu tillkommande områden utan också för områden som redan för länge sedan är avsatta men som saknar ett tillräckligt skydd. Herr talman!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

Herr talman! Naturvården är en del av det miljöarbete som engagerar 10 december 1985 många människor i det här landet. Engagemanget bottnaridenkunskapsom GG allt fler börjar få om miljöförstöringen som det överlevnadsproblem det är, precis som kärnvapenkrigshotet, fast en långsammare verkande. Oceanerna, jordarna och lufthaven försmutsas och förgiftas. Skogsskövling leder till ökenbildning, jordflykt och ödesdigra klimatförändringar. Tusentals växtoch djurarter står på utrotningensbrant, och de ekologiska systemen förändras. Denna sammmantagna och världsomfattande miljökris har sina rötter i en värld där människor och stater konkurrerar och där vinsten är den om inte enda så dock, yttersta drivkraften i spelet om land, naturtillgångar och den tekniska utvecklingen. Att på kortast möjliga tid få störsa möjliga ekonomiska avkastning, utan hänsyn tagen till de ekologiska förhållandena — det är marknadsekonomins krassa filosofi. Mot detta protesterar allt fler människor. I Sverige rankas miljöfrågorna som 80-talets viktigaste fråga efter ”arbete åt alla”. Detta är mycket hoppfullt. Människor i Sverige inser att miljön inte är en marginalfråga i skuggan av ekonomi, skatter och socialpolitik utan att denna fråga har högst centralt egenvärde. För oss socialdemokrater handlar miljöpolitiken om att bygga ett samhälle grundat på uthållig hushållning med naturresurserna. Detta sker inte med marknadsekonomins hjälp. Därför måste vi skapa lagar, regler, föreskrifter och allmänna råd för att tygla en ohämmad och oönskad exploatering av vårt land och vår jord. Det är inget enkelt arbete som vi politiker tar på oss. Ju mer vi engagerar oss för miljövård, desto större tycks åtminstone de kortsiktiga intressekonflikterna bli. Jag är emellertid övertygad om att den opinion som redan finns så småningom kommer att medföra att vi på område efter område kan arbeta med förebyggande naturresurshushållning i stället för det som tyvärr gäller i hög utsträckning i dag — att spela städgumma eller städgubbe efter fullbordade försyndelser. Naturvården, som är ämnet för dagens miljödebatt, har gamla anor. Redan i början på 1900-talet väcktes ett naturmedvetande hos vissa grupper i landet. Det kom främst att inriktas på att skydda olika sällsynta växtoch djurarter. Urbaniseringen, bilismen och vattenkraftsutbyggnaden medförde under 1940-, 1950 och 1960-talen att trycket på naturresurserna växte. 1964 fick vi den första egentliga naturvårdslagen med bestämmelser om nationalparker, naturreservat, naturminnen, skydd för växter och djur, skydd av stränder, osv. Sedan dess har flera reformer genomförts för att bibehålla och förbättra vården av naturen. Dagens betänkande behandlar ett 30-tal motioner från allmänna motionstiden i januari 1985. Till betänkandet har fogats tio reservationer; nio ifrån folkpartiet och en från vänsterpartiet kommunisterna. Låt mig först säga några ord om några av de motioner som inte resulterat i någon reservation. upp den uppsplittring på olika länsmyndigheter som naturvården i dag är utsatt för. Man begär i båda motionerna en översyn av naturvårdens organisation. Utskottet är medvetet om uppsplittringen, som kan leda till att många tiotal myndigheter på ett eller annat vis deltar i naturvårdsarbetet. Naturvårdsverket gjorde för flera år sedan en sammanställning som visade detta. Jordbruksministern är medveten om frågan, och en utredning om en sådan översyn som efterfrågas i motionerna har inletts. En motion av Bengt Silfverstrand och Hans Pettersson i Helsingborg finns det också anledning att kort beröra. Den handlar om en konstnär som utan byggnadslov byggt en ”skapelse”, benämnd Nimis, av drivved på östra Kullaberg i Höganäs. När regeringen — som sista instans — fastställt rivningsföreläggande, har konstnären sålt skapelsen till en utländsk medborgare. Konstnären har i en straffprocess frikänts, eftersom naturvårdslagen omfattar markägare och andra sakägare, och konstnären tillhörde inte denna krets. Riksåklagaren har fullföljt talan i högsta domstolen. Där är målet ännu inte avgjort. Utskottet valde här, trots att vi finner handlingen förkastlig och rättsläget otillfredsställande, att avvakta högsta domstolens prövning. Fru talman! Så några kommentarer till reservationerna. I reservation 1 tar folkpartiet upp skyddet av fjällvärlden och kravet på att Sjaunjaområdet skall avsättas till nationalpark. I naturvårdsverkets urskogsinventering slår man fast att området hör till de mest värdefulla våtmarksoch faunaområdena i landet. Genom sin variation av natur, sina skogstyper och sin orördhet har Sjaunja fått högsta bevarandevärde. I dag är det officiellt enbart klassat som fågelskyddsområde. Detta är klart otillfredsställande. Därför ligger det också på länsstyrelsens bord i Norrbotten ett förslag att göra området till naturreservat. Arealen för det tänkta naturreservatet blir större än vad naturvårdsverket föreslagit. Det område som skall reserveras blir lika stort som landskapet Blekinge, 34 kvadratmil. Varför vill då utskottet inte att detta område skall bli nationalpark, Lars Ernestam? Ja, det finns många förklaringar till det. Det har bl.a. litet att göra med det som jag sade inledningsvis om intressekonflikter som man inte löser i ett kortsiktigt tidsperspektiv. Lokalbefolkningen vill naturligtvis skydda Sjaunjaområdet från exploatering. Samtidigt är man mycket intresserad av att ha vissa fördelar kvar. Jag tänker exempelvis på jakt och fiske. Med de regler som i dag gäller för nationalparker är detta inte möjligt. Bl. a. av denna orsak har utskottsmajoriteten i dag valt att stanna vid reservatsbildning. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation 2 tar folkpartiet och i reservation 3 vänsterpartiet kommunisterna upp skydd för gammelskogar och urskogar. Denna fråga är inte ny, varken i den här kammaren eller i naturvårdsverket. På det senare stället har man arbetat i ett tiotal år med frågan och försökt göra en kartläggning av urskogarna. Nu, i december 1985, håller man på att plocka ut russinen ur kakan, nämligen de s.k. värdekärnorna, som består av områden med höga naturvärden. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att finna formerna för hur dessa områden, som faktiskt är 92 till antalet, definitivt skall Prot. 1985/86:48 skyddas och hur det skyddet skall finansieras. 10 december 1985 Jag vill i sammanhanget understryka utskottets skrivning på s. 7angående Aro de överenskommelser som naturvårdsverket och domänverket träffade för cirka ett år sedan, och de beslut som regeringen fattat om Pärlälven, Dellikälven och Kirjesålandet. Majoriteten i utskottet anser att de krav som reservanterna framför är tillgodosedda med det som jag har sagt och det som står i utskottsbetänkandet. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 3. I reservation 4 tar folkpartiet upp skyddet av våtmarkerna. Låt mig med anledning därav erinra om följande: 2. Vid riksmötet 1982/83 förordade jordbruksutskottet en fortsatt inventering så att avvägningen mellan olika intressen bättre kunde belysas. 3. Detta resulterade i att man 1983 inledde en regional våtmarksinventering. Naturvårdsverket och de olika länsstyrelserna började arbeta och arbetar med att bedöma och försöka lösa de konflikter som finns mellan exempelvis naturvård och skogsbruk. Man har hittills sagt att ett åttiotal våtmarker är skyddsvärda. 4. Den nya vattenlagen innehåller bestämmelser som stärker naturvårdens intressen vid prövning av markavvattningsföretag. 5. I samband med att vi fattade beslut om denna vattenlags tillkomst förordade utskottet att den vattenrättsliga prövningen borde kompletteras med en tillståndsprövning enligt naturvårdslagen. Detta finns dokumenterat i en PM i jordbruksdepartementet, som är remissbehandlad och för närvarande bereds i departementet. Utskottsmajoriteten tycker att detta är en korrekt och konsekvent handläggning och att frågan inte behöver skötas på annat vis. Därför yrkar vi avslag på reservation 4. I reservation 5 tar folkpartiet upp kravet på en översyn av naturvårdslagen. Med hänvisning till tidigare debatt i ämnet samt till kommande naturresurslag och planoch bygglag, där vissa av reservanterna intentioner tillgodoses, yrkar jag avslag på denna reservation. Detsamma gäller beträffande reservation 6, också den från folkpartiet, om naturvårdshänsyn i jordbruket. Vår grundsyn är att vi tror både på producenternas, konsumenternas och miljövännernas förmåga att förena sina intressen i denna fråga och på deras vilja att göra detta. Utskottets behandling av den framtida livsmedelspolitiken, som vi debatterade i kammaren i våras, visar vår vilja att bidra till att lyfta in miljöfrågorna i målsättningen för den framtida livsmedelspolitiken. Den just nu pågående debatten om matens kvalitet och om djurens fysiska och psykiska hälsa bidrar på ett utvecklande vis till att sätta de frågor som folkpartiet tar upp något mera i centrum än tidigare. Jag yrkar avslag på reservation 6. Beträffande reservation 7 hänvisar jag till texten i betänkandet på s. 13 och 175 yrkar avslag på den reservationen. Detsamma gäller reservation 8, som förefaller mig något krystad. Det är vanligt att större föredrag och symposier dokumenteras. Jag tycker inte att det kan vara riksdagens uppgift att beställa en PM från tillställningen i Lund i vår. Med hänvisning till utskottets motivering yrkar jag avslag även på reservation 9. Reservation 10 slutligen handlar om den vitryggiga hackspettens överlevnad. Problemet berörs i två motioner. Jag vill här understryka att den ställning som utskottet har tagit stöds av naturvårdsverket. Den innebär att den vitryggiga hackspetten skall skyddas i de områden där det också finns andra skyddsvärden. I övrigt får skogsvårdslagens regler om naturvårdshänsyn tillämpas för att exempelvis hindra avverkning av vissa träd där dessa fåglar häckar. Jag yrkar avslag på reservation 10 och i övrigt, fru talman, bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det finns skäl att något kommentera Margareta Winbergs inlägg. Hon talade mycket vackert om naturvården. Den första delen av hennes anförande stämmer i och för sig överens med de synpunkter som jag tog upp i mitt anförande. Men problemen börjar när vi kommer in på de konkreta ställningstagandena. När det gäller nationalparkerna visar det sig att man inte är beredd att gå in och aktivt verka för att ge dessa områden det bästa skydd de kan få. Beträffande våtmarkerna säger man att inventeringsarbetet pågår, och när det gäller floraoch faunavården talar Margareta Winberg mycket vackert om hur viktigt det är att den klaras. I fråga om resurserna för detta säger Margareta Winberg att naturvårdsverket inte är överens med utskottet. Naturvårdsverket har ju t.ex. varje år begärt ett floraoch faunaanslag — vi behandlar inte anslagsfrågorna nu — men har inte fått det. Det är oerhört viktigt att naturvården får resurser. Naturvården har varit nästan i strykklass när det gäller anslagen på miljösidan. Så får det inte fortgå. Beträffande frågan om stranderosion, som jag tog upp, sade jag att det var bra att det hålls ett symposium. Men det är viktigt, om vi har stranderosion, att riksdagen gör ett uttalande om att detta är allvarligt. Men alla yrkanden från folkpartiet ett om framåtsyftande och klar naturvårdspolitik avslås i dag. Det är inte bra med tanke på den naturvårdspolitik som vi behöver i det här landet.
Fru talman! Först och främst kan jag instämma i mycket av vad Margareta Winberg sade i sitt anförande, i synnerhet när hon berörde marknadsekonomins krassa spel med vår natur. Men sedan gör Margareta Winberg ett påstående som föranleder mig att ställa en följdfråga angående vårt motionskrav. Margareta Winberg säger att vårt motionskrav är tillgodosett. Innebär detta, Margareta Winberg, att regeringen kommer att lägga fram ett — Prot. 1985/86:48 förslag om lagligt skydd för de s.k. domänreservat och även privata reservat — 10 december 1985 som redan tidigare har inrättats? Vårt motionsyrkande går juutpå at även SO dessa områden, som är tänkta att bevaras för framtiden, skall få ett lagligt skydd.

Fru talman! Frågan om Sjaunja är ett gammalt ärende. Jag har förstått att det har debatterats sedan 1971, och det finns ett visst intresse i Norrbotten av att det blir ordentligt ventilerat här. Jag vill för Lars Ernestam åter påpeka att det finns en motsättning mellan å ena sidan viljan hos naturvårdens människor och också hos många politiker och å andra sidan hos lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen har haft och har fortfarande en ganska misstänksam inställning till de ambitioner som exempelvis naturvårdsverket har. Detta har demonstrerats vid de möten och hearings på ort och ställe där det här diskuterats. Det finns också, Lars Ernestam, bland experter en viss oro för hur effekterna av en klassning som nationalpark skulle bli. Man hart.ex. befarat att turisterna skulle strömma till i sådana mängder att det blir en förslitning. Det har man kunnat se i andra delar av världen, t.ex. i Afrika och USA. Jag vill också påminna Lars Ernestam om att en del av Sjaunja ingår i ett internationellt våtmarksprojekt, som är resultatet av en Unescokonvention som Sverige har undertecknat. Med alla dessa saker sammanvägda har vi ansett att det förslag som nu ligger på länsstyrelsens bord enligt vår uppfattning är ett steg i rätt riktning och för dagen tillräckligt skydd för detta område. Förslaget innebär att reservatet blir zoniserat, dvs. att olika zoner klassas. I en del områden kan fiske tillåtas, i en del kan jakt tillåtas, i andra kanske snöskoteråkning. Om man skulle göra hela området till nationalpark, vore detta inte möjligt med de regler som i dag gäller. Några ord till John Andersson. Vad jag menar är att de 52 områden som naturvårdsverket och domänverket kommit överens om har naturvårdsverket i dag regeringens uppdrag att litet mera långsiktigt finna skyddsformer för. Det gäller också de tre områden som jag nämnde att det var strid om och som regeringen beslutade om. Dessutom finns andra områden som också är skyddsvärda och som inte ingår i domänverkets områden. När det gäller dessa diskuteras hur man skall finansiera reservatsbildning. De ligger i huvudsak i södra Sverige och är privatägda. Jag kan också hänvisa till den pågående översiktliga naturvårdsplan som man håller på med. Den är klar för Jämtlands län. Den har på ett mycket klart sätt belyst de konflikter som uppstår i dessa områden. Tanken är att man med den modellen skall kunna se hur det fungerar under en tid och sedan eventuellt applicera samma modell på andra områden. Vi har alltså inte för avsikt att på något annat sätt lagligt skydda de områden som John Andersson talar om.
Fru talman! Margareta Winberg tog upp en av de punkter vi diskuterat i dag nämligen nationalparkerna. Vi har tagit upp en lång rad frågor här, och jag tycker man bör se arbetet inom naturvården som en helhet. På den punkten skulle jag kunna föra en lång debatt med Margareta Winberg. Låt mig ställa frågan: Är naturvården ett område som socialdemokraterna prioriterar eller inte? Jag har funnit att det är ett område som man inte prioriterar. Man kan ha olika syn på nationalparker. Att ett område blir nationalpark ger det bästa och säkraste skyddet. Och så vitt jag vet innebär inrättandet av en nationalpark inte att området stängs för besökare. Jag tycker att Margareta Winberg diskuterade i två olika riktningar. Hon t.o.m. ansåg att det skulle komma för många besökare om området blev nationalpark, att slitaget då skulle bli så hårt att området skulle komma i fara och att det var bättre att området var naturreservat, så att man kunde ha större frihet till skotertrafik och mycket annat. Jag tror också att en nationalpark kan vara till stor glädje för ortsbefolkningen.
Fru talman! Jag kan konstatera att det var litet förhastat från Margareta Winbergs sida att säga att vårt krav var tillgodosett. I motionsyrkandet ingick ju att man skulle ge tidigare inrättade privata reservat och domänreservat ett lagligt skydd. Hörde jag rätt nu ingick inte dessa områden i den plan för att ge skydd för tillkommande områden som finns beskriven i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Till Lars Ernestam: Jag sade att det fanns experter som var oroliga för effekterna av att klassa Sjaunja som nationalpark. Jag sade inte att det var min uppfattning, utan att det var vad utskottet och jag själv fått höra genom att diskutera med olika människor. På frågan om vi prioriterar naturvården vill jag klart säga att vi gör det. Det visar den anslagsuppräkning som ändå gjorts i budgetpropositionen. Att vi kanske inte kan gå med på de uppräkningar som Lars Ernestam och folkpartiet föreslår beror på att vi inte kan ställa upp på den finansiering som anvisas. Detta har också rikdagen med ganska bred majoritet sagt att dem inte gör.

Fru talman! Hur skall man klara de problem som uppstår när en industri, som tillverkar krigsmateriel, ställs inför den situationen att beställningarna minskar eller efterfrågan riktas mot andra typer av materiel än just den som industrin tillverkar? Och hur skall vi komma till rätta med de politiska och moraliska problem som vapenhandeln ställer oss inför? Detta är två av de frågor som aktualiserats av vpk och som behandlas i det här ärendet. Vi har reserverat oss mot majoriteten för det första därför att vi anser att det behövs en mer målmedveten statlig planering för att kunna övergå till civil produktion i de förekommande fallen, för det andra därför att vi anser att uppenbara skäl talar för ett förstatligande av krigsmaterielindustrin som helhet. Vi vill understryka att frågan om civil ersättningsproduktion inte alls bara är begränsad till det fallet att rustningskostnaderna totalt minskar. Frågan återkommer, även om nivån på de militära satsningarna förblir oförändrad, och t.o.m. om man skulle vilja öka försvarskostnaderna, möter man samma problematik. Det ligger i vissa militära satsningars natur att de innebär arbete med projekt eller serier, som när de avslutats kan ge upphov till överskott av kapacitet. Det är också så, att den militärpolitiska och militärtekniska utvecklingen från gång till annan förskjuter den inbördes betydelsen av olika vapensystem och materieltyper. Detta kan för den enskilda produktionsenheten leda till allvarliga problem. Dessa måste mötas i god tid, om inte värdefull kapacitet skall behöva förslösas eller en industriort drabbas av arbetslöshet. Frågan handlar dessutom inte bara om att övergå till att vid behov göra likartad materiel men för civilt bruk. Det kan också vara fråga om att övergå till en helt annan typ av tillverkning, vilket kan vara en komplicerad procedur, som ett enskilt företag inte vill acceptera eller inte anser sig ha resurser för. Vi skall inte heller dölja ett ytterligare nog så känsligt problem i sammanhanget. Har man en för svag förberedelse för att övergå till alternativ produktion, uppstår lätt den situationen, att det privata rustningsföretaget kan öva utpressning på lokala och nationella politiker. Utan nya beställningar blir det arbetslöshet — så låter det då. Om man på detta sätt för in hotet om arbetslöshet i de försvarspolitiska bedömningarna, så är det ett djupt osunt beteende. Det är inte akuta arbetslöshetsoch regionproblem som skall styra företags möjligheter att kapa åt sig statliga kontrakt. Det finns alla skäl att söka avvärja sådana ageranden från det militär-industriella komplexets sida. Detta kan ju t.o.m., sett ur försvarspolitisk synvinkel, medföra att vi får militärtekniska satsningar, som är felaktiga och som vägletts av ovidkommande motiv. Det vi nu vill anmärka på är, att näringsutskottets majoritet inte tar fasta på de tankegångar i frågan som har framförts av den statliga utredaren Inga Thorsson, utan i stället i stort sett hävdar att det hela är en sak för de enskilda företagen. Detta är att skjuta problemet ifrån sig. Mellan raderna läser man att regeringen och dess företrädare i riksdagen är rädda för att staten skall ådraga sig kostnader i form av subventioner eller annat till företagen. Det är enligt vår mening i själva verket en risk, som skulle minska, om man hade en av staten organiserad planering. Men om man, som utskottet vill, lämnar frågan till de enskilda företagen riskerar man tvärtom att få just den typ av akuta situationer, där staten kommer under press, där det gäller att tvingas ställa upp med beställningar och subventioner, som inte är sakligt motiverade. Utskottet argumenterar i viss mån mot sig självt på denna punkt. När det sedan gäller vem som skall ha kontroll över krigsmaterielindustrin är jag än mer förvånad över utskottets attityd. Gång på gång har vi här i riksdagen diskuterat vapenexporten. Gång på gång har vi fått syn för sägen vilket hemlighetsmakeri som här pågår, och hur svårt det är att garantera de regler som vi anser skall gälla för handel med sådana produkter. Gång på gång får vi också syn för sägen hur godtyckligt kontrollen fungerar och med vilken flexibilitet man byter princip när det gäller vapenhandel. Det blir i längden ohållbart, menar vi, att fortfara med att överlåta denna känsliga sektor till privata affärsintressenter. Det blir också ohållbart när militära officerare på skilda sätt knyts till företagens verksamhet. Krigsmaterielproduktion är inte vilken verksamhet som helst. Den bör stå under samhälleligt ägande och samhällelig kontroll. Det är både en fråga om internationell moral och en fråga om att kunna föra en försvarspolitik, som grundas på landets objektiva säkerhetsintressen och inte påverkas av starka kommersiella privatintressens strävanden. Mot denna bakgrund, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 6 tas frågan upp om ökad civil produktion inom krigsmaterielindustrin. Betänkandet är föranlett av två motioner från den allmänna motionstiden. Motionärerna begär förslag om förberedelser för ökad civil produktion inom krigsmaterielindustrin, och tar i första hand sikte på förhållandena i Linköping och Karlskoga. Ett yrkande gäller förstatligande av denna industrisektor. Som Jörn Svensson nyss sade tillsattes 1983 en utredning med uppdrag att studera vissa nationella aspekter av sambandet mellan nedrustning och utveckling. Utredningens huvudbetänkande har remissbehandlats. Fram till årsskiftet 1985-1986 fortsätter dock utredningen sitt arbete med att ta fram ytterligare underlag. Begreppet försvarsindustri förekommer inte i den offentliga industristatistiken — det har utredningen pekat på — och därför har man i utredningsmaterialet gjort en avgränsning och behandlar endast de tio företag som svarar för ca 80 26 av all den materiel som produceras i landet och som är avsedd för det svenska försvaret. Vidare framgår det av utredningen att företagen under senare år har minskat sitt försvarsberoende. Som exempel kan nämnas att den civila andelen inom flygindustrin väntas öka genom att SF 340-projektet tar ytterligare resurser i anspråk. Liknande motionsyrkanden behandlades år 1984 av försvarsutskottet och riksdagen. Försvarsutskottet pekade då på att utvecklingsarbetet när det gäller att finna en civil produktion kommer att ta tid. Det handlar om att finna nya produkter och nya marknader samt om att lägga om produktionen. Ansvaret för produktutveckling och andra framtidssatsningar — och därmed även planeringen — måste ligga på varje enskilt företag. I detta instämmer näringsutskottet. Vidare kan inte frågan om ett förstatligande av krigsmaterielindustrin sägas innebära att förutsättningarna för en omställning till civil produktion blir större. Mot denna bakgrund yrkas avslag på reservationerna och bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 6.
Fru talman!

Vidare skulle jag vilja fråga vilken slutsats Birgitta Johansson drar av den studie som refereras i betänkandets recitdel. Där talas det om förhållandena vid AB Bofors och FFV, och där betonar man just hur de enskilda företagen på grund av bristande kapitalresurser t.ex. inte har skaffat sig den beredskap som är nödvändig för ersättningsproduktion. Företagen har inte utökat sitt forskningsoch utvecklingsarbete i erforderlig utsträckning. Om någonting skulle hända, finns det alltså inte någon egentlig planering. Man har inte vidtagit några egentliga förberedelser. Enligt min åsikt visar detta — jag undrar om Birgitta Johansson ändå inte instämmer i vad jag nu säger — att det är otillräckligt att anförtro planeringen för alternativ produktion och planeringen för besvärliga situationer av nämnda slag enbart åt det enskilda företaget. Enligt min mening talar vad jag här anfört för att man bör ha en samlad planering, så att man kan förutse saker och ting i någorlunda god tid. Det finns bara en instans som kan sköta den här saken, och det är staten.
Fru talman! Näringsutskottet skall behandla de industripolitiska intressena och försvarsutskottet de försvarspolitiska intressena. Jag skall därför uppehålla mig vid de frågor som har behandlats i näringsutskottet. Jag är helt medveten om att det finns problem både i Karlskoga och i Linköping genom att industrierna där är starkt beroende av försvarssektorn. Som jag tidigare redovisade, kommer produktionen av det nya SAAB flygplanet att ta ökade resurser i anspråk, varigenom den civila andelen av produktionen ökar. I Karlskoga har företagsstrukturen förändrats genom Nobel Industriers försök att göra sig mindre beroende av just krigsmaterielindustrin.

Fru talman! Vi skall naturligtvis inte diskutera militäroch försvarspolitik inom detta ärendes ram, men vi har att förutse att förändringar i denna politik eller i den militärtekniska utvecklingen kan få dessa näringspolitiska konsekvenser. Det är näringsutskottets sak att förutse de konsekvenserna. Jag väntar fortfarande på besked om huruvida Birgitta Johansson anser att det är bättre, med alla de svagheter som vi under denna debatt och i utskottets betänkande har kunnat visa vidlåder den av er föreslagna ansvarsordningen, att vi skall fortfara att överlämna denna produktion som en uppgift för de enskilda företagen på de enskilda platserna eller om vi skall göra den till en fråga för samhälleligt ansvar. Jag noterar också att vi i detta land sedan många år tillbaka har brottats med ett mycket svårt säkerhetsproblem när det gäller flyget. Jag skall inte gå djupare in på det, men jag vill erinra om att det har förekommit en produktion av flygplanstyper som har inneburit att planen har fått marksättas under vissa perioder på grund av fel i konstruktionen. Med anledning av frågan om vem som skall äga och kontrollera denna industri kan man fråga sig om det inte vore skäl att ha ett starkare samhälleligt inflytande över den. I ljuset av den allvarliga olycksfrekvensen här i landet må väl också Birgitta Johansson kunna hålla med om att det vore motiverat. Det är ytterligare ett skäl för att förstärka det samhälleliga inflytandet eller att åtminstone genomföra något av de förslag som bl.a. Inga Thorsson har framställt, t.ex. att det görs en viss avsättning årligen för att förbereda förändringar och samla resurser för dessa förändringar. Detta borde genomföras inte minst med hänsyn tagen till att det inte är så små belopp av skattepengar som samhället under årens lopp har plöjt ner i denna industribransch.
Fru talman! Staten har ett ansvar för sysselsättningen, oavsett om det är i Linköping eller om det är i Karlskoga. Det är mot den bakgrunden som jag tror att företagen tillsammans med de fackliga organisationerna tar detta ansvar och på det sättet ser till att det kommer att finnas sysselsättning i dessa orter. Ett förstatligande kan inte lösa alla dessa problem, utan jag tror att enskild samverkan mellan de anställda och företagen ger det bästa resultatet.

Fru talman! Om Sverige inte har ett eget starkt försvar är inte vår neutralitetspolitik trovärdig. Vår egen försvarsstyrka är i hög grad baserad på vår egen försvarsmaterielindustri. Skulle den inte vara det skulle vi försätta oss i en omöjlig och olycklig beroendesituation gentemot andra makter. Det kanske är just en sådan beroendeställning som vpk syftar till med sina motioner 2059 och 2164. Vpk föreslår att den militära flygplanstillverkningen i Linköping skärs ned samt att industrin överförs i samhällets ägo. I den andra motionen föreslår vpkatt produktionen vid AB Bofors anläggningar i Karlskoga skall förändras till civil produktion. Detta betyder alltså successiv reducering eller avveckling av försvarsindustrin i Karlskoga, fast i finurligt inlindade termer. Med tanke på att motionären är hemmahörande just i Karlskoga är det lättförståeligt att han ”går balansgång på slak lina”. Karlskoga kan inte ha en tekniskt och materiellt avancerad försvarsindustri som enbart har avsättning i vårt eget land. En viss vapenexport är ekonomiskt sett tvingande för att vi skall kunna utveckla tekniken i takt med tiden och förse det svenska försvaret med modern och avancerad försvarsmateriel. Det finns ett politiskt parti här i riksdagen som vill frånta Sverige denna försvarsmöjlighet. Jag kan inte tolka de här två vpk-motionerna på annat sätt än att meningen är att få till stånd en avsevärd reducering av vår försvarsindustri eller en fullständig nedläggning av densamma. Denna totala beroendeställning, som vi då försätter Sverige i, skulle göra oss till viljelösa marionetter, som skulle dansa när exempelvis Moskva rycker i trådarna. Fru talman! Må vi aldrig behöva hamna i den situationen. Folkpartiets ståndpunkt i försvarsfrågan är mycket klar. För att framgångsrikt kunna driva vår alliansfria politik måste vi vara i stånd att värna om vår neutrala ställning och hålla eventuella angripare utanför Sveriges gränser. Bengt Westerberg har helt nyligen i ett tal i Boden utvecklat denna grundsyn: ”Det svenska försvaret måste ha — och av omvärlden uppfattas ha — en sådan styrka att genvägar över svenskt territorium inte ter sig som lönsamma för en angripare. Om man tvivlar på vår vilja och vår förmåga i detta avseende har den nordiska balansen rubbats. Då är vår och våra grannländers tillvaro avsevärt osäkrare —-——-." Fru talman! Den svenska säkerhetspolitiken måste vara stabil om vi inte skall förlora i trovärdighet. De anställda vid AB Bofors i Karlskoga liksom vid Saab-Scania i Linköping m.fl. platser skall veta att de gör ett mycket viktigt arbete — ett arbete som är grundläggande för Sveriges neutralitetspolitik. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den senaste talaren har i någon mån missförstått vad ärendet och debatten handlar om. Men eftersom hon behagar utvidga den, skall jag göra några små erinringar rörande det parti hon själv representerar. Vpk har hela tiden varnat för att den typ av projekt som JAS-planet representerar har den oerhörda nackdelen ur självständighetsoch neutralitetssynpunkt att det försätter oss i ett mycket stort beroende av den ena av de två stormakterna. Men folkpartiet var en entusiastisk förespråkare för att detta projekt skulle genomföras och det teknologiska och allianspolitiska beroendet därmed förstärkas. Vi som över huvud taget har någon moral i sådana sammanhang har alla upplevt den problematik som har utvecklats kring den internationella vapenexporten som mycket besvärlig. Men folkpartiets representant framträder här med en lovsång till denna vapenexport som är fullständigt blottad på alla moraliska, etiska och internationella synpunkter. Det är nödvändigt att exportera. Vi struntar i vart vi exporterar. Det är också typiskt att det var en folkpartistisk handelsminister, Hadar Cars, som introducerade den svenska vapenexporten och försvarade vapenexport till Indonesien. Det var export av vapen och materiel som skulle användas för att bekämpa frihetsrörelsen på Östra Timor. Detta är folkpartiets säkerhetspolitik. Detta är folkpartiets vapenexportpolitik. Att tro att den gagnar Sveriges neutralitet är att ha en något egenartad uppfattning. Detta med terminologi är lustigt. Här får man höra att vi har en försvarsindustri som betecknas som vår egen försvarsmaterielindustri. Hur då vår? Riksdagens, medborgarnas, folkets — nej, naturligtvis inte. Det som talaren från folkpartiet kallar vår egen försvarsindustri är alltså en industri som ägs och kontrolleras av ett mycket litet antal aktieägare, av små privata finansgrupper. Det kan leda till olika typer av beroende, det kan leda till att kommersiella intressen gör sig gällande i situationer när de inte skall göra sig gällande, vilket kan skada landets försvarspolitiska intressen. Den sidan av det hela borde folkpartiet i någon mån intressera sig för. Jag vill till slut något kommentera Birgitta Johanssons senaste uttalande, där man sade att hon förlitar sig på att de privata företagen i samarbete med de fackliga organisationerna skall kunna klara dessa problem. Det är en något egenartad argumentation. Om vi först konstaterar — vilket delvis också bekräftats i utskottets eget betänkande — att de privata företagen i stor utsträckning saknar tillräckliga resurser för denna typ av framförhållning och för utvecklandet av tillräcklig alternativ produktion, så måste detta gälla i ännu högre grad för fackföreningsrörelsen. Vi vet mycket väl att fackföreningsrörelsen inte har sådana resurser att den kan bedriva denna typ av utredningsarbete och heller inte har detta som sin politiska uppgift. Det är en politisk uppgift som bara kan åvila de nationella politiska instanserna, därför att det är de som bör kontrollera denna industri. Det är de som bör ta hand om den planeringsverksamhet som här är nödvändig för att förhindra sysselsättningskriser.

Fru talman! Jörn Svensson undrar om jag missförstått debatten, och det kan hända att jag talade mycket om försvarspolitik. Men det är faktiskt så att industrifrågorna vid Bofors i Karlskoga och Saab-Scania i Linköping är nämnda i de motioner vi behandlar. De rör i hög grad försvarsfrågor, och därför måste dessa frågor komma in. Jag har inte sjungit någon lovsång till vapenexport och förklarat att jag struntar i vart exporten går. Om Jörn Svensson hade lyssnat hade han hört att jag sade att vi är tvungna att ha en viss export. Det är inte alls fritt fram här. När det talas om sysselsättningsfrågorna och man använder som argument att vi inte kan avveckla försvarsindustrin med tanke på sysselsättningen, så är det faktiskt inte så att vi har en försvarsindustri för sysselsättningens skull, utan vi har den för framställning av materiel som är avsedd att skydda vårt land. Vi har inte råd med önsketänkande, vi kan inte avstå från försvar bara för att vi önskar fred på jorden — det önskar vi alla. Men vi har större utsikter att slå vakt om freden om vi visar att Sverige inte är ett territorium som andra makter kan utnyttja i krigssyfte. Därför måste vi kunna försvara oss mot inkräktare. Alltså måste vi ha en försvarsindustri. Sedan må vpk kalla den industrin för improduktiv, som det står i motionen. Vi kan i vårt land vara glada och tacksamma för att stora delar av försvarsindustrin lyckligtvis får vara improduktiv. Den dag vi får använda vår försvarsindustri fullt ut är situationen säkerligen sådan att vi inte ens kan samlas här i kammaren. Jag tror att förväntningarna då blir högt ställda på produktionen både vid Bofors i Karlskoga, och vid Saab-Scania i Linköping.

Fru talman! Jag beklagar att jag är litet andfådd när jag får ordet. Det beror på att jag via radioapparaten i mitt rum råkade höra Jörn Svensson framföra ett påstående som han framfört tidigare men som inte blir sannare därför att det upprepas. Påståendet att det skulle ha varit jag som introducerade exporten till Indonesien är lögn nu som tidigare. Det vara bara det jag tyckte att kammaren borde få höra. Det är för mig en glädje att i alla avseenden kunna instämma i vad Gudrun Norberg sade. Det var ett utmärkt anförande.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av Gudrun Norbergs anförande. Det var rätt magstarkt att höra detta framföras i kammaren. I går besökte jag och min partikamrat Karl-Erik Persson Bofors. Det var ett besök som vi själva hade bett att få göra. Det var inte heller första gången vi var där. Vi har flera gånger under de tio år jag suttit i riksdagen haft kontakt med den svenska försvarsindustrin både i Bofors, Linköping och på andra ställen. När det gäller försvarspolitiken ville Gudrun Norberg på något sätt göra gällande att vi inte skulle ställa upp för ett svenskt försvar. Det påståendet skulle jag gärna vilja få litet närmare utvecklat. Vi har ständigt pläderat för ett starkt svenskt totalförsvar. Vi har också klart uttalat att vi skall ha en svensk vapenproduktion och en välorganiserad och bra militärorganisation i Sverige. Men vi har också sagt, att om vi inte ser på utvecklingen, hur sårbarheten ökar i moderna industrisamhällen av vår typ, är det meningslöst att öka exempelvis militärutgifterna och vapenproduktionen. Om inte det civila samhället orkar bära upp den militära organisationen, kommer inte heller den att fungera. Jag skulle vilja rekommendera Gudrun Norberg att läsa Svenska Dagbladet för i går. Där hade chefen för överstyrelsen för ekonomiskt försvar en mycket tänkvärd artikel. Det var inte heller första gången som han framförde de synpunkter som där kom fram. Den tog upp just vikten av att vi minskar sårbarheten i det svenska samhället för att ha någon som helst möjlighet att uppträda självständigt och med någon som helst framgång kunna göra motstånd, också militärt. Gudrun Norberg borde läsa på litet bättre innan hon går upp och börjar på det grova och onyanserade sätt som skedde tidigare anklaga oss i vpk. När det gäller folkpartiets insatser i fråga om t.ex. vapenexporten, som redan har påpekats av Jörn Svensson, tycker jag att ni också där kunde vara litet blygsammare. Ni har inte ställt upp och kritiserat de många affärerna under årens lopp. Svenska vapen har dykt upp i militärdiktaturer, i samband med förtryck av folk på skilda platser i världen. Svenska vapen har sålts med eller utan tillstånd till platser där de enligt våra lagar och bestämmelser inte skulle ha hamnat. Det dåliga samvetet borde ni beakta litet mera, innan ni anklagar andra på det sätt som skedde här nyligen. Vi måste få en debatt om hur den svenska krigsmaterielindustrin agerar. Det har förekommit skandaler, som är under utredning — det är inte första gången. Men när det går så långt som vi har fått uppgifter om på den senaste tiden, måste vi naturligtvis reagera. I dessa fall har samhället därför, som vi framför i våra motioner, ett särskilt ansvar. Det kan man inte bara spola undan och, som Gudrun Norberg, börja tala om att man i folkpartiet slår vakt om det svenska försvaret, osv. Ni har också ert ansvar inför de svenska skattebetalarna, inför den svenska alliansfria politiken och neutraliteten. Det gäller inte bara att slå vakt om vinstintressena i en enskild krigsmaterielindustri som Bofors, även om man nu råkar vara från Bofors och känner sig manad att gå upp i talarstolen och på så sätt skaffa litet poäng på hemmaplan.